Herr talman! Jag kan direkt anknyta till det exempel som jag alldeles nyss tog upp i mitt anförande, nämligen påståendet att Britt Mogård omedelbart övergav löftet om mindre klasser och såg till att det skulle bli större klasser. Det som skedde var enbart att man återställde en ordning som man ute i kommunerna på olika sätt gått ifrån. Och jag kallar det inte att gå in för större klasser när man går tillbaka till den tingens ordning som skulle gälla.

Herr talman! Under de senaste åren har en lång rad beslut fattats som har syftat till att förbättra skolan: en ny läroplan för grundskolan, en fri resursanvändning för både grundskola och gymnasieskola, en ny inriktning på utvecklingsarbete och skolforskning, ett närmande mellan skola och arbetsliv samt ett ökat lokalt ansvarstagande — resurserna har fördubblats. Lyckligtvis har vi nu kommit ifrån den inställning som rådde när socialdemokraterna satt vid makten, den inskränkthet som tog sig uttryck i att alla barn i skolan skulle göra samma saker vid ett och samma tillfälle. Man trodde att alla barn skulle behandlas lika, man trodde att det var jämlikhet. I grundskolan tog man bort alla möjligheter att välja praktiska linjer och demonstrerade därmed ett förakt för handens arbete som är utan motstycke. Vad blev resultatet? Jo, vi fick en skola där bara teoretiska studier hade något värde, en skola där mängder av elever aldrig fick uppleva känslan av att lyckas, aldrig kunde hävda sig. Det var socialdemokraternas skolideal. Som om inte detta vore tillräckligt, införde man ett betygssystem som effektivt satte in eleverna i fållor som det var nästan omöjligt att ta sig ur. Nu har vi gett förutsättningarna för en bättre skola. Den nya läroplanen slår fast att alla barn skall ha rätt till en likvärdig utbildning. Men vi får akta oss för att tro att det betyder att alla barn skall behandlas lika. I stället betyder det precis motsatsen. Alla barn är olika, har olika förutsättningar att tillägna sig kunskaper och färdigheter — alltså behöver barn olika mycket hjälp för att nå målet. Och det är vår skyldighet att ge dem det. Det betyder att både barn som har svårigheter att klara skolarbetet och barn som har lätt att göra det behöver extra stimulans för att prestera efter sin förmåga. På sikt bör vi därför arbeta för en skola med en flexibel intagning till lågstadiet och med årskurslösa stadier, så att studierna kan anpassas efter elevernas mognadstakt. Först då tar vi hänsyn till att skolan är till för elevernas skull och inte tvärtom. Jag anser att man skall ställa krav på eleverna — krav som är anpassade efter ålder och mognad men som visar att man förväntar sig att de skall klara av vissa uppgifter. Först då blir ungdomarna någorlunda rustade att möta de krav — och också de motgångar — som varje människa utsätts för i sitt vuxna liv. Att inte ställa krav och att inte träna eleverna att klara av dem tycker jag är att visa likgiltighet och att svika sitt ansvar som vuxen. Genom de senaste årens skolbeslut har vi gett ramen och förutsättningarna för en bättre skola. Men vi får ingen bättre skola om inte var och en som verkar i skolan — elever, personal och föräldrar — tar sitt ansvar och medverkar aktivt till detta. Vi liberaler tror på den enskilda människans förmåga och vilja att påverka sin miljö. Genom att vi avskaffat den socialdemokratiska toppstyrningen och i stället ger människorna i kommunerna och de enskilda skolorna mer att säga till om, går det också numera att ta till vara enskilda människors engagemang och vilja att ta ansvar. Glädjande nog ser vi också att personal, elever och föräldrar motsvarar det förtroende som de borgerliga regeringarna har gett dem. De som har det svårast just nu är de ungdomar som lämnar grundskolan, och våra insatser för dem måste ytterligare förstärkas. Skolministern har tidigare redogjort för en hel del åtgärder i den riktningen. Den offentliga sektorn och industrin liksom näringslivet i övrigt kräver alltmer utbildad arbetskraft för de arbeten som står till förfogande. De mindre kvalificerade arbetena, lämpliga för de nytillträdande på arbetsmarknaden, försvinner. De som drabbas hårdast är otvivelaktigt de ungdomar som aldrig kommer in på arbetsmarknaden, som aldrig får en chans att skaffa sig den arbetslivserfarenhet som nästan alla arbetsgivare kräver. I Norden finns ca 200 000 arbetslösa ungdomar. Av dessa finns ca 60 000 i Sverige. I det socialdemokratiskt styrda Danmark med sin totalt sett mycket mindre arbetsmarknad har man ca 80 000. Detta tillsammans med det faktum att Sveriges totala arbetslöshetssiffror är lägre än andra industriländers visar att regeringens insatser, trots dåliga konjunkturer, gett resultat. I alla sammanhang visar det sig att flickornas situation är allvarligare än pojkarnas. Alltsedan arbetslösheten bland ungdomar under 25 år började öka i början av 1960-talet har flickornas andel ökat långt mer än pojkarnas. Flickor har oberoende av konjunkturläget markant högre arbetslöshetsnivå än pojkar. Vid alla kommande åtgärder måste därför särskilt beaktas flickornas möjligheter att tillgodogöra sig dem. Under det gångna året har på det centrala planet mycket god vilja visats från arbetsmarknadens parter att tillsammans med regeringen försöka lösa problemen med ungdomens sysselsättning. Det är nödvändigt att denna samarbetsvilja också tränger ner på det lokala planet, där svårigheter ibland reses mot specialåtgärder för ungdomar. I framtiden kommer kraven på yrkesutbildning att ständigt öka. Samtidigt börjar de stora ungdomskullarna att klappa på porten till arbetsmarknaden. Det är då nödvändigt att ytterligare öka, komplettera och samordna de stödinsatser som påbörjats för att minska ungdomsarbetslösheten. I gymnasieskolan har ett ökat antal platser ställts till förfogande för de yrkesinriktade linjerna och kurserna. Budgetpropositionen visar tydligt den inriktningen. Genom att öka antalet specialkurser kommer man lättare att kunna förverkliga tanken på varvad utbildning. Yrkesintroduktionen är viktig, speciellt för de yngre ungdomarna, men den vill socialdemokraterna avskaffa. Man säger nej till 16 000 platser i yrkesintroduktionen. När man talar med representanter för SSA-råd, arbetsgivare och arbetsförmedlingar får man beskedet: Vi behöver alla utbildningsoch praktikformer för att täcka alla åldersgrupper bland ungdomarna. Den nya gymnasiala lärlingsutbildningen kan tillgodose utbildningsbehov för verksamhetsområden där rekryteringsbehoven är relativt låga. Den ger också möjlighet till individuell utformning och geografisk spridning. Genom att vi nästan är helt borta från slit-och-släng-mentaliteten förmärks en större efterfrågan på tjänster hos hantverkare som lagar och underhåller. Många av dessa hantverkare har emellertid enpersonsföretag eller endast en anställd och har av ekonomiska skäl inte möjlighet att ta emot en lärling, även om de skulle kunna ge av sin yrkesskicklighet och sin tid. Det föreligger också ett anställningsförhållande för elever i lärlingsutbildning. Det finns därför anledning att se över de villkor som råder för lärlingsutbildningen, så att fler kan ta emot lärlingar. Trots olika former av bidrag har kommunerna svårt att snabbt öka antalet platser inom vissa investeringskrävande yrkesutbildningar. En väg är att i högre grad stimulera till s.k. saxad utbildning och till att utnyttja hela kalenderåret. Likaså bör den inbyggda utbildningen inom industri, hantverk och handel ytterligare stimuleras.

Dessa insatser sammantagna täcker alla åldersgrupper upp till 25 år. I takt med de allt större ungdomskullarna och de allt färre ”ungdomsjobben” måste åtgärderna dock byggas ut, vilket arbetsmarknadsministern tidigare har aviserat. Men det måste också skapas en vilja hos alla vuxna att hjälpa till. Det räcker inte med att regeringen anvisar pengar, om inte alla — den enskilde arbetstagaren, facket och arbetsgivaren — enas i en gemensam strävan att lösa problemen. I november månad 1981 anvisade regeringen medel för 6 000 ungdomsjobb, den s.k. arbetspraktiken. Fortfarande saknas avtal på flera viktiga områden, och därför är många av arbetsplatserna outnyttjade. Om t.ex. alla vuxna både i den offentliga och den privata sektorn avstod från de enklaste arbetsuppgifterna skulle man förmodligen kunna inrätta ett ungdomsjobb på var tionde anställd under förutsättning att man hade viljan att väsentligt reducera minimilönen. Med visst statligt stöd skulle det betyda, att vi kunde möta nästa höst och vinter med tiotusentals fler jobb för ungdomar. Det finns i dag ett allt större intresse för att starta ett eget företag. På många håll i Sverige är det enda möjligheten för ungdomar att få sysselsättning i eller nära sin hemort. Men för detta behövs både utbildning och starthjälp. AMU bör därför i samverkan med utvecklingsfonderna utarbeta och erbjuda ”starta eget”-utbildningar. AMU bör också förbereda arbetsmarknadens nästa stora förändring — datoriseringen — genom att erbjuda datautbildning på lägre nivåer, så att ingen ”flaskhals” uppstår, när konjunkturen vänder och datoriseringen är ett faktum. Det är extra angeläget att stimulera flickor till sysselsättning inom dataområdet, dels därför att det är det område där det kommer att behövas arbetskraft i framtiden, dels därför att det framför allt är inom de traditionellt kvinnliga yrkessektorerna som det kommer att ske förändringar genom datoriseringen. I framtiden är det nödvändigt att AMU i allt större utsträckning köper utbildning i näringslivet för att inte binda resurser i dyra investeringar. Utrustningen blir snabbt föråldrad, och hela systemet med AMU är förfelat då man inte är flexibel. För att de stora ungdomskullar som nu börjar komma ut skall kunna erbjudas utbildning, praktik eller arbete är det nödvändigt att alla är beredda att ompröva gamla ställningstaganden, att alla visar en vilja att pröva okonventionella lösningar. För folkpartiet, det liberala partiet med socialt ansvar, står det klart att ingen möda får lämnas osparad för att erbjuda ungdomarna utbildning, praktik eller arbete.

Herr talman! Jag blev något förvånad över inledningen till Ylva Annerstedts anförande. Jag tycker att det vore bra om man kände till något om skolhistoria och det som har hänt under åtminstone de senaste decennierna på skolområdet. Folkpartiet är ändå det borgerliga parti som är känt för att mest helhjärtat ställa upp på den socialdemokratiska skolpolitiken. Det tycks som om Ylva Annerstedt inte har någon som helst insikt om det, utan hon för här fram vulgärargument om likriktning och centralstyrning — vilket alltså drabbar henne själv och hennes parti lika mycket som det eventuellt skulle drabba oss. Dess bättre är argumenten felaktiga. Ylva Annerstedt frågar om de praktiska linjerna på 1960-talet. Men när riksdagen avskaffade och gjorde om dem var vi ju överens om att göra det! Hade folkpartiet någon annan inställning? Vi var överens om det, och de avskaffade sig dessutom praktiskt taget själva. Ungdomarna valde inte den typen av linjer. Ungdomarna önskade en utbildning där praktik och teori skall gå hand i hand. Det är också den utvecklingen vi vill ha. Det beror inte på att vi anser att alla elever är lika. Det är nämligen mycket stor skillnad på att utgå från att alla är jämlika, dvs. skall ha samma möjligheter, och att utgå från att alla är lika. Men just att barnen är jämlika, har lika stort människovärde, var och en med sina intressen, behov och förutsättningar, måste man utgå från i skolarbetet. Detta har också varit temat i socialdemokratisk skolpolitik, och det går att läsa om det på många ställen i SIA-propositionen från 1976. Jag tycker att Ylva Annerstedt skall läsa på litet grand. Beträffande argumenten om likriktning och någon sorts centralism är det så, vilket jag berörde i mitt inledningsanförande, att vi använde hela 1970-talets början för att göra om detta. Vi fann att skolans system var ganska centralstyrt, och vi gjorde en omprövning. Vi ville försöka pröva om systemet. En centerpartist — vice talmannen Thorsten Larsson — nämnde i SIA-debatten1976 att SIA-propositionen, som jag undertecknade, innebar en av de största decentraliseringsreformer som har genomförts i svensk förvaltning. Ta och läs på det här, Ylva Annerstedt, innan ni kommer med den här typen av vulgärargument! Sedan till frågorna om ungdomar. Då kan man ju säga: Tänk så bra regeringen ändå har ordnat det för ungdomarna! Allting är ju fantastiskt fint, så som Ylva Annerstedt här beskriver. Det är bara det att verkligheten ser annorlunda ut. Åtgärderna har inte fungerat. Yrkesintroduktionen fungerar inte. Därför har vi tillsammans med LO utarbetat systemet med ungdomsplatser, och regeringen har också traskat patrullo här och nu utfärdat en förordning. Vi vill ersätta det som inte fungerar med någonting bättre, som vi hoppas skall fungera.
Herr talman! Ja, Lena Hjelm-Wallén, decentraliseringen kom mycket sent — 1976. Man skulle kunna säga att det var fråga om en omvändelse med kniven på strupen, tack vare de borgerliga partiernas enträgna strävan, arbete och argumentering för en decentralisering. På grund av det arbetet och på grund av det jäsande motståndet ute i kommunerna var man tvungen att ta skeden i vacker hand och göra någonting åt toppstyrningen. För varför skedde decentraliseringen annars först 1976 — om nu Lena Hjelm-Wallén tycker att decentralisering är bra? Ni har ju haft 44 år på er för att genomföra decentraliseringen. Ja, det skedde tack vare de borgerliga partiernas enträgna arbete och de enskilda människornas kritik och opposition mot den toppstyrning och centralisering som socialdemokraterna stod för under sitt regeringsinnehav. Lena Hjelm-Wallén tog också upp yrkesintroduktionen och sade att den inte fungerar. Möjligen kan man säga att den inte fungerar så bra i socialdemokratiskt styrda kommuner, där man på alla sätt försöker sabotera reformen. På många håll fungerar den alldeles utmärkt, där man säger att man behöver detta — man behöver alla insatser. Yrkesintroduktionen är bra för de litet yngre. Vi ser också att yrkesintroduktionen på många håll faktiskt har lett till fast arbete. Jag tycker verkligen att man inte skall ta bort en insats som för vissa ungdomar fungerar bra. Det är bara så att vi har många olika typer, och det här är en av dem som fungerar.
Herr talman! Jag tycker att Ylva Annerstedt slår vilt omkring sig, när hon påstår att det på något vis skulle vara sabotage mot verksamheten i socialdemokratiskt styrda kommuner. Det är precis tvärtom. Detta går att belägga genom att man går från kommun till kommun och ser vilka kommuner som har tagit på sig extra ansvar för ungdomarna. När man voterat om saken i kommunfullmäktige inom de socialdemokratiskt styrda kommunerna har de socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupperna ställt upp och försökt förbättra yrkesintroduktionen, så att den inte skulle slå så illa som den annars skulle göra. Man har verkligen ställt upp och hjälpt till med olika typer av ungdomsgarantier och ungdomsprojekt, som har lagts ovanpå yrkesintroduktionen och ibland genomförts tillsammans med den. Jag tror att Ylva Annerstedt skall akta sig för att komma med den typen av oförskämdheter och nära nog lögner. Sedan är det fortfarande på det viset att det krävs litet grand mera påläsning om skolreformernas historia. Det är givet att vi alla under den tid då man drog upp riktlinjerna för de stora reformbesluten var ganska klara över att det hela så att säga måste hållas i en central hand. Folkpartiet hade inte några andra åsikter om detta under reformårtiondena — 1950 och 1960-talen. I början av 1970-talet, så snart det fattades beslut om Läroplan 69, hade vi på känn att vi nu borde göra om detta. Då tillsattes SIA-utredningen 1970. Det gjorde vi i stor enighet. De partier som satt i SIA-utredningen kom också överens. Ta litet mindre ord i munnen, Ylva Annerstedt!
Herr talman! Det är alldeles utmärkt att man äntligen har kommit fram till att det behövs decentralisering i skolan. Människorna i kommunerna var trötta på att inte själva få fatta beslut om någonting, och det var det som drev fram beslutet att förändra. Inte är det väl så att vi genom det nya läroplansbeslutet frånhänder oss vår möjlighet att lägga fast riktlinjerna för skolarbetet! Vi har klart sagt ifrån att vi vill ge alla barn en likvärdig utbildning. Det betyder inte nödvändigtvis att allt måste ske på exakt samma sätt på alla platser. Vi har givit ett visst utrymme för de lokala skolenheterna att genomföra skolbesluten. Vi ger de lokala skolstyrelserna och de enskilda skolenheterna, både i grundskolan och i gymnasieskolan, möjlighet att fatta lokala beslut, att fatta de beslut som bäst gagnar den egna skolenheten eller som bäst passar det omgivande lokalsamhället, näringslivet på den orten. Men det betyder inte att riksdag och regering har frånhänt sig möjligheten att lägga fast de stora riktlinjerna. De finns ju i läroplansbeslutet. Vad gäller yrkesintroduktionen vill jag inte alls förneka att vissa kommuner har ställt upp enormt fint, också vissa socialdemokratiska kommuner, min egen kommun t.ex. Men det finns rapporter som visar att man på en del håll från början har sagt ifrån att ”det här är för besvärligt, det här går inte, det här har vi inte bestämt själva”. Lena Hjelm-Wallén kan inte vara okunnig om att det på vissa håll går utmärkt och fungerar bra. Liksom i alla andra sammanhang är det även här så att en metod inte löser alla problem när det gäller insatser för ungdomar. Vi behöver många olika former för att hjälpa ungdomar. Yrkesintroduktionen är bra för vissa åldersgrupper, men nu vill socialdemokraterna ta bort den utan att sätta något annat i stället utom arbetspraktik. Men då missar man de grupper för vilka yrkesintroduktionen har varit ett bra hjälpmedel att komma in på arbetsmarknaden.

Herr talman! Många storslagna paroller har uttalats och satts på pränt som motto för de senaste årtiondenas skolreformer. Det skulle bli en skola för alla. Oavsett social och ekonomisk bakgrund skulle alla få samma kunskaper och färdigheter. Skolan skulle fostra till demokrati och kritiskt tänkande. Praktiken har aldrig blivit riktigt lik parollerna. Fram till valet år 1976 återkom borgerliga politiker ständigt i attacker mot skolreformernas misslyckanden. De sköt in sig på för stora klasser och för dålig undervisning. De angav visserligen i långa stycken andra ideologiska mål för sin kritik än de socialdemokratiska reformatörerna. Men i viss utsträckning hade de också rätt i sak. Klasserna blev för stora. Eleverna kom i kläm. Framför allt misslyckades jämlikhetssträvandena och det blev då lätt att förklara jämlikheten som en illusion och kräva den gamla parallellskolan tillbaka. Sedan kom de borgerliga politikerna till makten. Nu kan vi se resultaten av deras politik för skolan: Särbehandlingen av elever med olika social och ekonomisk bakgrund framträder i all sin klarhet ur jämförande undersökningar av kommuner och kommundelar med olika social sammansättning. Barnen i Botkyrka har en klart sämre skolmiljö och får en sämre undervisning än barnen i Danderyd och Lidingö t.ex. Klasserna i skolan blir större, lärarna blir färre. Skolan avrustas socialt — framför allt i de fattiga kommunerna, där det i regel finns en större andel barn som verkligen behöver de sociala förmånerna. Det borgerliga valfläsket har bränts vid i sparplanernas stekpanna. Den senaste i raden av borgerliga skolministrar, Ulla Tillander — hon sitter förstås inte kvar i kammaren — talar alltmer om ideologi, i takt med att hennes resurser för att rätta till och förbättra skolan dras undan genom den övergripande s.k. besparingspolitiken. Det Ulla Tillander då gör i sin politiska nöd är att desperat försöka framställa det som har hänt sedan hon tillträdde såsom reformer med en bestämd inriktning. Hon staplar de ideologiska honnörsorden på varandra i sin del av budgetpropositionen: decentralisering, betydande lokal frihet, friare resursanvändning, större möjligheter att använda resurserna mot målen för skolans arbete. Samtidigt ser regeringen till att kommunerna och skolorna får mindre resurser än förut. Vad skall då den eventuellt ökade friheten användas till? Vad är det konkret som man har använt resurserna till hittills, som inte har varit förenligt med målen för skolans arbete? Tala om det för eleverna, föräldrarna, lärarna, skolmåltidspersonalen, skolledarna, skolkuratorerna och kommunalpolitikerna! Arbetslösheten har med rätta uppmärksammats tidigare i den här långa debatten. Omkring 60 000 ungdomar är arbetslösa. Det går inte att skylla detta på vår omvärld och på dåliga konjunkturer. Politikerna kan avgöra hur stor arbetslösheten skall få lov att vara, även med de av omvärlden givna betingelserna — om det är inte minst de människor som arbetar praktiskt med arbetsmarknadspolitiken överens. Därför förtjänar det upprepas att regeringen medvetet låter arbetslösheten förvärras. Ulla Tillander slinker dock undan denna kritik. Hon har präktiga skygglappar och ser väsentligen ungdomsarbetslösheten som ett resultat av att ungdomarna har valt fel utbildningsväg och fått lära sig för mycket teori. Därför måste man ju i den här debatten vädja till skolministern att tänka efter vad 60 000 öppet arbetslösa ungdomar betyder och att fundera över vad dagens skolungdom har att vänta sig, när det inte förs någon politik som inom överskådlig framtid ger flera jobb än vad som finns i dag. Regeringens företrädare i denna debatt säger ju precis vad de har sagt tidigare i regeringsförklaringen och i finansplanen: De hoppas att deras ekonomiska politik skall ge resultat på sysselsättningen tidigast i höst. Väljarna skall alltså bara knäppa sina händer i förtröstan, och tro att allt blir bättre efter valet. Det finns inga arbeten för de unga människorna i dag. Det finns inte tillräckligt många arbeten för ungdomarna, även om de skulle ha fått den gedignare yrkesutbildning som skolministern hoppas kunna genomföra. Även om flickorna skulle ha vrakat de traditionella kvinnoutbildningarna och inriktat sig på industrijobb och teknik, skulle de inte finna några arbeten i dag. I regeringsförklaringen av den 6 oktober i fjol sägs det att fler ungdomar behöver söka sig till industrin. Men industrisysselsättningen minskar ju. Och vi har ju en puckel av ovanligt stora ungdomskullar som nu försöker komma ut i arbetslivet. När skall industrin börja utvecklas i detta land på sådant sätt att den ger ett ökande antal människor arbete och helst också arbete åt en ökande andel av människorna i arbetsför ålder? Det hade helt säkert varit en framsynt politik att omfördela gymnasieskolans resurser till förmån för de yrkesinriktade utbildningarna, om den politiken parades med en medveten politik för att minska arbetslösheten och skaffa fram de verkliga och riktiga arbetena för ungdom. I stället fabulerar nu skolministern om en renässans för ”enklare ingångsarbeten”. Och helst skulle det väl vara så gott som obetalda arbeten. Enklare ingångsarbeten som konstrueras med konstlade medel av hugade spekulanter inom det s.k. näringslivet kommer givetvis också att öppna vägen för enklare ingångslöner. Helst skall väl också fackföreningarna avstå från att organisera dessa ungdomar med enklare ingångsarbeten och låta bli att förhandla om deras löner och arbetsvillkor. Tanken finns redan väckt när det gäller de skolelever som skall placeras i arbetslivet som ett led i utbildningen. De skall ju inte få betraktas som anställda, för det skulle äventyra skolans verksamhet, som skolministern uttrycker det i propositionen. Och så hotar hon med vad arbetsmarknadsministern annars skall komma med — en tvångslagstiftning över huvudet på de fackliga organisationerna. Det har väl aldrig föresvävat Ulla Tillander en misstanke att företag skulle kunna frestas att till dessa skolelever föra över arbetsuppgifter, som man annars skulle nödgas anställa någon att göra för avtalsenlig lön. Inte heller kommer förstås statliga och kommunala arbetsgivare att för ett ögonblick frestas att spara pengar på det här sättet. Alla kommer givetvis i detta idealistiskt inriktade arbetsliv att uteslutande tänka på vad som är bra för elevernas utbildning. Eleverna skall väl bara träna sig på arbetsuppgifter som ingen av de anställda annars skulle utföra. I det idealsamhälle som Ulla Tillander upplever sig verka i finns givetvis inga objektiva motsättningar mellan arbetsköparintressena och alla andra människors intresse av arbete åt alla. Ulla Tillander tycks vara helt fträmmande för de sociala resultaten av den politik som hon är med om att föra. Det är nu inte bara i sina bidrag till regeringsförklaring och budgetproposition som Ulla Tillander vänder ryggen åt verkligheten och hänger sig åt dunkelt ideologiskt tal. Enligt Svenska Dagbladet i dag har hon nyligen varit i Sigtuna och talat om religionskunskapens kris inför ett 70-tal skolexperter. Men av tidningsreferatet kan man snarast läsa ut att det inte är kunskapen om världens olika religioner och livsuppfattningar som bekymrar skolministern. ”Det var en riktig predikan statsrådet höll”, enligt en av deltagarna i mötet. Kristendomen ensam bland i dag existerande och levande åskådningar är en resurs för folket, som ”vi” skulle hemlighålla för våra barn, enligt landets skolminister — ingen reservation för att även andra genomtänkta och grundmurade uppfattningar hos människor i detta land skulle kunna utgöra likvärdiga tillgångar för vårt folk och våra barn. Nej, skolministern är bara bekymrad över att dubbelarbetande föräldrar inte hinner med ”gudstjänst, kyrka och bön”. Jag kan berätta för Ulla Tillander — hon får väl läsa det i protokollet sedan — eftersom hon inte känner till det eller vill låtsas om det, att vi är åtskilliga människor i detta land, som på fritiden engagerar oss i samhället utan att omfatta kristen trosoch livsåskådning eller någon annan religion. Många av oss har barn, och vi vill givetvis att våra barn skall få goda kunskaper i skolan. Men vi vill inte att våra barn skall tvingas delta i för dem helt främmande kulthandlingar genom den obligatoriska skolans försorg. Många av oss har i vår barndoms skola upplevt hur det känns att tvingas stå med knäppta händer och böjt huvud och låtsas som om vi kände något som vi inte förstod. Och en och annan har också erfarenheter av bestraffningar enbart av det skälet att de ställde frågor som kristendomsläraren inte kunde svara på. Och till dem som vill ha tillbaka en auktoritär kristendom i grundskolan vill jag säga: Tala då inte om er bekännelse till pluralism och demokrati! Det låter sig visserligen sägas att pluralism aldrig är något annat än ett tillfälligt stadium i en pågående utveckling. Föråldrade föreställningar och åsikter försvinner och ersätts av nya idéer och teorier, bl.a. genom vetenskapliga rön. När det gäller så djupgående och personlighetsdanande delar av livet som en religion eller livsuppfattning innebär talar ändå goda skäl för att vi behåller pluralismen som en arbetshypotes t. v. Skulle i en oskönjbar framtid alla människor komma att tänka lika, bortfaller givetvis problemet. Men så länge ett stort antal människor i vårt land är kristna så vore det självfallet en djup kränkning av deras frioch rättigheter om deras barn eller rent av de själva skulle tvingas till manifestationer som de utifrån sin tro skulle betrakta som helt främmande. Och samma rätt måste givetvis gälla för oss andra som inte är kristna. Det finns nu också pedagogiska skäl för att ta bort religionskunskapen ur grundskolan fram till åttonde årskursen. I Lärartidningen/Svensk Skoltidning nr. 5 för i år skriver Gunnar Ståldal, lärare i religionskunskap, att ”det kan vara vanskligt att berätta för yngre elever om religiösa seder och bruk och dessas innebörd. Kanske reagerar barnen enbart på det ”konstiga” och ”opraktiska” i religionsutövningen. Kanske tror de att folk som tror på sådant är dumma. I stället för att skapa internationell förståelse kan en för tidigt insatt religionsundervisning förstärka de fördomar som redan finns. Det viktiga är att man aldrig försöker pracka på barnen ett lärostoff som är alltför abstrakt för dem.” Det finns all anledning att beakta det här. Låt oss inte tvinga våra barn till ställningstaganden i frågor som de ännu inte är mogna att förstå. Ännu ett stycke ur Gunnar Ståldals artikel är värt ett citat med varmt instämmande: ”Låt oss en gång för alla befria oss från fördomar att religionskunskap skulle vara någon nödvändig förutsättning för att bli en god och anständig människa. Det existerar inget sådant samband. Man kan vara snäll utan att ha fått någon religionsundervisning, och man kan vara elak även om man har läst mycket i heliga skrifter.” I ett antal motioner varje år med krav på kristendomsämnets återinförande brukar just föras en sådan fördomsfull argumentation. Kristendomen utmålas som det enda existerande alternativet till utslagning och rotlöshet, till missbruk av alkohol och narkotika, till ökande antal skilsmässor och t.o.m. till kriminalitet. Sådant tal är inte bara fördomsfullt. Det är också ett sätt att medvetet kränka alla oss andra, som icke är kristna. Det skulle vara värdefullt med en förklaring från Ulla Tillander hur hon egentligen ställer sig till dessa frågor. Kan skolministern garantera att hon inte skall arbeta för att en ensidig och auktoritär förkunnelse återinförs i våra skolor?

Herr talman! Riksdagen fattade 1975 beslut om att den s.k. högskolereformen skulle genomföras. Genom en parlamentarisk beredningsgrupps arbete under sommaren 1974 hade en politisk kompromiss träffats mellan socialdemokraterna och centerpartiet. En central — H 75 — och sex regionala organisationskommittéer tillsattes 1975 för att konkretisera innehållet i reformen. Kommittéerna arbetade under stark tidspress, och strax efter regeringsskiftet 1976 förelåg underlaget för en proposition till riksdagen. De politiska förutsättningarna för en radikal förändring av förslaget fanns inte i den första trepartiregeringen. Den tidigare i princip beslutade reformen trädde i kraft den 1 juli 1977. Inledningsvis lyckades trepartiregeringen trots detta behålla en fri sektor som till stora delar sammanföll med de utbildningsvägar som tidigare varit ospärrade inom de filosofiska fakulteterna. En ny överenskommelse mellan socialdemokraterna och centerpartiet gjorde dock högskolan totalspärrad fr.o.m. 1979. Det är inte möjligt att redan nu utläsa effekterna i alla avseenden av högskolereformen. Förändringar av högre utbildning och forskning får i många fall genomslag först efter en period av fem till tio år. Det finns dock i dag tillräckligt underlag för krav på förändringar på en rad punkter. Administrationen inom högskolan har ökat på ett oroväckande sätt. Ökningen beror även på andra faktorer än själva reformen. Oavsett detta måste åtgärder vidtas så att de medel som avsätts för högre utbildning och forskning i väsentligt högre grad kommer själva verksamheten till godo och inte den administrativa kringapparaten. Anslagssystemet fungerar otillfredsställande och kan förenklas avsevärt. Antagningssystemet är oerhört komplicerat och svåröverskådligt. På ett mycket effektivt sätt har PUKAS-reformen och högskolereformen visat den tröghet som präglar administrativa regleringar av den högre utbildningen. Jämfört med administrativa regleringar utgör de studerandes egna reaktioner genom förändrade studieval och ändrade preferenser för högre utbildning en smidig och känslig anpassning av studierna till förändrade yttre förhållanden. Undersökningar visar att den sociala snedrekryteringen snarare tenderar att öka än att minska efter högskolereformen. Genomströmningen i den högre utbildningen har minskat kraftigt och antalet studieavbrott ökat. Medianåldern för dem som påbörjar studier har för många utbildningslinjer höjts drastiskt, etc. Svensk utbildningspolitik har alltför länge kännetecknats av en vilja att genom långtgående ingrepp anpassa utbildningen till aktuella politiska mål. För universitet och högskolor har detta medfört genomgripande organisationsförändringar under de senaste 20 åren. Vittgående reformer av det slag som jag talat om här tidigare bör därför undvikas i framtiden. Uppgiften att rätta till de missförhållanden som uppstått är krävande i sig. Utöver detta måste huvudmålet vara att ge universitet och högskolor möjligheter att utveckla sin särart och omsätta de politiska målen efter sina egna förutsättningar. Låt mig, herr talman, peka på några av de svårigheter och missförhållanden som finns vid våra universitet och högskolor. En undersökning vid Lunds universitet över studerande antagna läsåret 1977/78 visar bl.a. att av 1167 antagna till linjer inom AES-sektorn — utom förvaltningslinjen — hela 562 inte lyckats klara av mer än mellan 0 och 40 poäng efter sex terminer! På linjerna inom f. d. matematisk fakultet hade 93 av 197 presterat lika litet. För kulturvetarlinjen och religionsvetenskapliga linjen var siffrorna 67 av 111. Andelen studerande som efter sex terminer klarat av mellan 81 och 120 poäng — normalstudietakten skall motsvara 120 poäng — rör sig i samtliga fall om under eller väsentligt under 30 96, och i samtliga fall är andelen studerande som klarat studierna i normalstudietakt lägre än 10 96. En annan undersökning vid samma universitet redovisar studieresultaten för samtliga studerande på enstaka kurser vid universitetet 1979/80. Andelen godkända en termin efter kursperiodens slut anges för enstaka kurser inom det humanistiska området till 32 20 — både för heloch deltidsstuderande —, inom det teologiska området till 56 96 för dem som läst på heltid och 42 96 för dem som läst på deltid. Inom det samhällsvetenskapliga området är andelen 45 resp. 46 9. Det finns ingen anledning att tro att Lunds universitet i dessa hänseenden skiljer sig från övriga högskolor i någon avgörande utsträckning. SCB har utfört en enkätuppföljning av nybörjarna på enstaka kurser i hela landet höstterminen 1979. Av uppföljningen framgår t.ex. att av dem som läste Orsakerna till här redovisade resultat kan vara skiftande. Naturligtvis spelar bl.a. de otillräckliga studiemedlen en stor roll. Det borde dock inte vara orimligt att anta att en stor del av de studerande som avbrutit sina studier eller endast klarat en liten del av dem efter lång tid inte har tillräckliga förkunskaper för att kunna fullfölja studierna; detta trots att undervisningsnivån knappast höjts — snarare tvärtom. Det vidgade tillträdet till högskolan har medfört att de studerandes kunskapsbakgrund blivit heterogen och att den gemensamma kunskapsbasen har minskat. De allmänna förkunskapskraven om minst två årskurser engelska och svenska från gymnasieskolan syftar visserligen — tillsammans med de särskilda förkunskapskraven -— till att garantera en gemensam grund och ge möjligheter att följa högskolestudierna framgångsrikt. Kraven är dock i många fall alltför knappt tilltagna eller enbart av rekommenderande karaktär. Det kan inte vara riktigt eller uppfattas som ett jämlikhetsmål att människor på grund av förkunskapskravens utformning skall lockas påbörja en högre utbildning som de inte har förutsättningar för att slutföra. Det bör därför övervägas om inte två olika allmänna behörighetsnivåer skall införas: den ena för mer krävande utbildningsvägar, som bör bygga på kunskaper i nivå med de treeller fyraåriga gymnasielinjernas, och den andra för övrig högskoleutbildning, vilken kan bygga på den nuvarande allmänna behörigheten. Den lägre kunskapsstandarden hos de studerande är naturligtvis inte avhjälpt enbart genom skärpta tillträdeskrav. Kunskaperna är självfallet beroende av kvaliteten på de underliggande skolformerna. Grundskolan och gymnasieskolan måste lägga större vikt vid kunskapsinlärningen. Ytterst gäller det att skapa en ny hållning till studier och till kraven för studier. Viljan att söka kunskaper måste uppmuntras redan hos förskolebarnen. För att förbättra möjligheterna för studerande utan föregående gymnasieutbildning eller med enbart den tvååriga gymnasieutbildningen skulle en förberedande utbildning kunna inrättas för dessa kategorier. Utbildningen skulle kunna ge behörighet för högskoleutbildning och till olika ämnen och utbildningsvägar i högskolan. Kursindelningen kan konstrueras så, att två eller tre ämnespaket av olika omfattning beroende på de studerandes förkunskaper för fram dem till en nivå jämförlig med de treeller fyraåriga gymnasielinjernas. Kunskapsredovisningen bör då ske i form av prov eller betyg. Den förberedande utbildningen skulle med fördel kunna förläggas till nu existerande vuxengymnasier och till de mindre högskolorna. I mån av tillgång till kvalificerade lärarkrafter, skulle undervisningen också kunna kompletteras med decentraliserad universitetsutbildning. Vi moderater tycker därför att en parlamentarisk utredning bör tillsättas för att utreda möjligheterna att införa en förberedande utbildning av här skisserat slag. I sammanhanget bör också frågan om två olika behörighetsnivåer analyseras. Urvalsfrågorna och antagningssystemet tillhör med rätta de mest kritiserade delarna av högskolereformen. Om man inför den här föreslagna förberedande utbildningen, kan den kvotering mellan olika sökande som nu används vid antagningen till högskolan avskaffas. Vid vägning mellan presumtiva studerande bör dessa bedömas efter sina meriter och förutsättningar och inte värderas som representanter för en grupp som de av någon anledning anses tillhöra. Under den andra trepartiregeringens tid har stora ansträngningar gjorts för att få till stånd förändringar av tillträdesreglerna samt urvalsoch antagningssystemet. De förändringar som genomförts har undanröjt de mest orimliga konsekvenserna av det tidigare systemet. Detta är emellertid inte tillräckligt. Ett första steg i ett förändrat antagningssystem bör vara att förbättra möjligheterna för de ungdomsstuderande att få tillträde till högskoleutbildning. Detta är viktigt inte minst med tanke på den s.k. ungdomspuckeln, vilken nu når även högskolan. Garantin för direktövergång bör enligt moderata samlingspartiets uppfattning därför höjas till 50 96. Vidare måste enligt min uppfattning de ekonomiska villkoren för de studerande förbättras. Studiemedlens totalbelopp bör enligt vårt förslag höjas från 140 96 av basbeloppet till minst 155 26. Ett närmare studium av reformens detaljer och dess kortsiktiga finansiering måste dock ske. I samband därmed bör övervägas om en justering av det s.k. garantitalet är motiverad. Regeringen bör ges i uppdrag att framlägga förslag så att reformen kan träda i kraft den 1 juli 1982. Andra önskvärda åtgärder inom studiemedelssystemet är en återgång till utbetalning en gång per termin och en höjning av fribeloppet. Herr talman! Forskning och forskarutbildning är av strategisk betydelse för Sveriges industriella framtid och för vårt fortsatta välstånd. Det är via universitetsutbildningen som vi kan garantera en allmänt hög teknisk och annan kompetens och likaså locka våra begåvningar till avancerade studier. Universiteten och högskolorna måste svara för den grundläggande vetenskapliga kompetensen genom en internationellt sett kvalificerad grundforskning. En kvalitativt högtstående forskning kan inte åstadkommas, om inte de som är bäst lämpade för forskningsverksamhet kan förmås att satsa på denna. De senare årens utveckling i Sverige visar ingen positiv bild. Totala antalet nybörjare i forskarutbildningen har varit konstant under 1970-talet. Samtidigt har dock antalet avlagda forskarexamina sjunkit på ett oroväckande sätt. Till detta skall läggas att urvalet till forskarutbildning inom vissa ämnen riskerar att bli negativt genom att de för forskarutbildning mest lämpade väljer att förvärvsarbeta i stället för att satsa på en osäker forskningskarriär, medan de som inte är attraktiva på arbetsmarknaden väljer forskarutbildning som ett alternativ till arbetslöshet. Förkunskapskraven för forskarutbildning kan tänkas locka personer som saknar förutsättningar för kvalificerade studier och forskning att ändå påbörja en forskarutbildning. Ett grundläggande krav för påbörjande av doktorandstudier bör enligt min uppfattning vara en fullständig grundexamen om minst 120 poäng med minst 60 poäng i aktuellt ämne. Examina eller genomgångna utbildningslinjer av mindre omfattning kan inte ge den presumtive doktoranden både ämnesfördjupning och den nödvändiga bredden och utblicken över besläktade ämnen. De som satsar på forskning måste också få en rimlig ekonomisk standard under studietiden samt möjligheter till ekonomisk kompensation i form av någorlunda välbetalda arbeten efter avlagd examen, oavsett om dessa finns inom eller utanför högskolan. Nu är det så att högskolan i dag har små möjligheter att behålla begåvade yngre forskare och nyutexaminerade doktorer. Det kan t.o.m. vara direkt ofördelaktigt att disputera; man blir överkvalificerad för vissa tjänster, förlorar doktorandbidrag samt har dessutom små möjligheter att stanna kvar inom högskolan, eftersom man ännu inte hunnit meritera sig för en docentur eller en professur. Vi anser därför från moderata samlingspartiets sida, att särskilda meriteringstjänster måste finnas för nydisputerade forskare. De tjänsterna bör helt naturligt vara tidsbegränsade. Herr talman! Eftersom regeringen senare i vår lägger fram en särskild proposition om forskningsfrågorna, skall jag här bara ytterligare beröra området sektorsforskning, som under 1960 och 1970-talen har vuxit mycket i omfattning. Sektorsforskningen kan definieras som forskningssatsningar av departement och verk, där forskningen organiseras i nära samband med beslutande organ och där forskningen är direkt inriktad på att skapa underlag för beslut. Förespråkare för ökad sektorsforskning betonar vikten av att forskning och forskare engageras för att lösa aktuella samhällsproblem. Det finns i dag ett antal organ för skilda slag av problemorienterad sektorsforskning inom det statliga området. Styrelsen för teknisk utveckling, FOA, och statens råd för byggnadsforskning under bostadsdepartementet kan nämnas som exempel. Delar av sektorsforskningen är av mycket hög standard — FOA äär ett fint exempel på detta. Skilda förhållanden medverkar emellertid till att många andra satsningar på sektorsforskning inte ger det utbyte som skulle kunna uppnås, om medlen i stället kanaliseras till universitet och högskolor. En olägenhet med sektorsforskningen är att den är svår att överblicka. Beloppen för sektorsforskning i skilda departement har vid undersökningar visat sig vara redovisade med stora systematiska fel. Forskning och utveckling är attraktiva anslagsposter, vilka kan användas som etiketter för andra, rent administrativa verksamheter. Sektoriseringen medför att forskningens tillgänglighet och offentlighet minskar såväl för allmänheten som för — vilket är än viktigare — forskarsamhället utanför sektorsinstitutionen. Därmed minskar möjligheten att bedöma forskningens värde. De avvägningar som låg till grund för beslutet om forskningsinsatsen riskerar vid en intern bedömning att prägla utvärderingen. Forskarens karriärmässiga beroende av uppdragsgivaren kan ha en oförmånlig inverkan. Internationella kontakter och därmed sammanhäng ande prövning av resultaten förekommer i liten utsträckning. Delar av den nu sektorsbaserade forskningen måste därför, enligt moderata samlingspartiets uppfattning, föras över till högskolan.

Herr talman! Allmänpolitisk debatt är rubriken på den här långa punkten på dagordningen. Egentligen är det inte en utan flera debatter, ofta rätt skilda från varandra, som inryms under etiketten allmänpolitisk debatt. Jag säger inte detta som kritik utan som ett konstaterande, för det syns inte vare sig på föredragningslista eller på talarlista. I det utbildningspolitiska avsnittet av debatten, som pågick några timmar före middagspausen, har frågor om grundskola och gymnasieskola dominerat. Jag har för min del valt att hålla mig till ett annat delavsnitt inom utbildningspolitiken, nämligen högskola och forskning. Enligt propositionsförteckningen skall den tidigare beslutade och aviserade forskningspropositionen lämnas den 10 mars. Det blir då tillfälle att ta upp forskningspolitiken till en mer ingående debatt. Hur ingående debatten blir är givetvis beroende av forskningspropositionens utformning och detaljeringsgrad. Till högskolans uppgifter hör både utbildning och forskning. På båda aktiviteterna kan man anlägga dels ett mera nyttobetonat betraktelsesätt, dels ett mera allmänkulturellt. Jag kommer här främst att uppehålla mig vid det förra. Nyttoaspekten på utbildning och forskning är också på sitt sätt lättare och handgripligare att diskutera. Jag vill gärna framhålla att vi från socialdemokratisk sida under en följd av år betonat den aspekten starkt i våra motioner om högskola och forskning. Det har nämligen för arbetarrörelsen tett sig naturligt att betrakta högre utbildning och forskning som ett instrument bland flera för att förändra samhället till det bättre för de många. Flera av våra förslag under årens lopp har därför haft det gemensamma att de varit kopplade till eller insatta i ett näringspolitiskt, för att inte säga industripolitiskt, sammanhang. Vår första tes har därvid varit att Sverige behöver satsa mer på att åter bli en bättre industrination än nu, bl.a. satsa mer på framtidsinriktade områden, såsom miljöteknik, materialteknik, datateknik, bioteknik och produktionsteknik. Vi måste i högre grad än nu kunna sälja produkter, tekniska system, tekniska processer och tekniskt kunnande, som både utland och hemmamarknad efterfrågar. Vi behöver mer folk som kan få reda på mer i och om våra konkurrentländer. Vi behöver vidare förändringar i företagsstrukturen, ibland sammanslagningar, ibland uppdelningar, men framför allt ett bättre och planmässigare samarbete mellan företagen, under samhällets ledning. Det första, en bättre industrination, kräver bättre teknisk och naturvetenskaplig utbildning och forskning. Utbildningen av förskollärare, lågstadielärare och mellanstadielärare behöver innehålla mer matematik och naturvetenskap för att man skall kunna lägga en bättre grund för eleverna i dessa åldersgrupper. Flickornas intresse för teknik och naturvetenskap behöver stimuleras. Därför kan det fordras t.ex. positiv särbehandling för dem vid urval till olika utbildningslinjer inom denna sektor. Det är orimligt att hälften av varje årskull genom förlegade synsätt skall bli utestängda från en viktig utbildningssektor. Högstadieutbildningarnas tekniska sektor behöver förändras till bättre satsningar, bl.a. på de teknikområden som jag nämnde tidigare. Det andra, att sälja och att utforska konkurrentländerna, kräver att vi blir bättre på utländska språk och att flera kan inte bara de vanliga språken, dvs. engelska, franska och tyska, utan ryska, kinesiska, japanska osv. Det kräver vidare mer kombinationer av typen teknik-ekonomi, teknik-språk. Det tredje, mer samarbete inom landet, kräver av dem som arbetar i vår tekniska sektor en utbildning, som är mer inriktad på samarbete inom landet, inom företagen mellan olika grupper, mellan företag inbördes samt mellan företag och samhälle. Det krävs också en bättre samplanering av utbildningen mellan de olika skolformerna, dvs. grundskola, gymnasieskola och högskola, t.ex. inom den tekniska sektorn. Vår andra tes är att vi behöver ha en starkare men framför allt kvalitativt bättre offentlig sektor än nu. Den behöver vi bl.a. därför att det fortfarande finns berättigade behov av omsorg om barn, handikappade, sjuka och gamla. Det finns behov av bättre utbildning och forskning, och det finns även behov av en effektivare offentlig förvaltning med en snabbare beslutsprocess, en kraftfullare styrning i stort från staten genom den ekonomiska politiken och näringspolitiken, men mer av beslut regionalt och lokalt i detaljer. Det första, om omsorgen, betyder bl.a. att vissa vårdutbildningar kan behöva förlängas, uppdimensioneras och/eller kvalitetshöjas bl.a. genom att få en fortsättning i forskarutbildning och forskning. Jag tänker då särskilt på de s.k. medellånga vårdutbildningarna. Det andra, om utbildning och forskning, betyder bl.a. bättre samspel mellan näringspolitik och utbildningsoch forskningspolitik. Vi måste koncentrera oss mer på utbildningar och forskning när det gäller de områden, där vi har förutsättningar att spela en roll. Det betyder, särskilt beträffande dyra utbildningar, en koncentration till färre orter — inte nedläggningar av vissa högskolor, men en bättre arbetsfördelning mellan orterna, i vissa fall en bättre samordning mellan regionens näringsliv och regionens utbildning och forskning. Det kräver då ett starkare inslag av företrädare för det omgivande samhället i vissa högskoleorgan, inte tvärtom. Det tredje, om den offentliga förvaltningen, betyder en utbildning av de anställda i offentlig förvaltning, som inriktas mer på samarbete mellan olika grenar och på bättre överblick över och förståelse för andra förvaltningsgrenars uppgifter. Det jag nu har sagt får exemplifiera vårt partis synsätt när det gäller den mera nyttobetonade utbildningen och forskningen. Den allmänkulturella aspekten på högre utbildning och forskning kan vara svårare att gripa om och framför allt svårare att göra mer bestämda programmatiska uttalanden om. När det härvidlag gäller forskningen är det grundforskningen som närmast kommer i åtanke. Vi vill betona värdet av denna. Det är viktigt att inte nyttoaspekten drivs så långt att grundforskningen försummas. Under olika tidsperioder har utbildning och forskning tillmätts olika stor betydelse som samhällsförändrande faktorer. Det manar naturligtvis till en viss försiktighet när man skall utmäta utbildningens och forskningens betydelse för samhällsförändringar. Från vårt håll ser vi emellertid utbildning och forskning som ett instrument — och ett viktigt sådant, men inte det enda instrumentet för förändringar i vårt samhälle. De två teser jag tagit upp, bättre industrination och bättre offentlig sektor, finns med i vårt partis diskussion om landets nuvarande tillstånd. Det speglar också vår inställning. Vi ser ingen motsättning mellan satsningar på privat industrisektor och offentlig sektor. Vi ställer vissa villkor för satsningar på en privat industrisektor. Den måste underordna sig samhällskrav på ökade produktiva investeringar, och mindre spekulation. Den måste vidare bli mera demokratisk internt. Industrisektor och offentlig sektor betingar varandra. För båda är utbildning och forskning viktiga. Förändring inom industrisektor och offentlig sektor kräver därför förändring av utbildning och forskning. Knappast någon förändring är neutral, så inte heller motstånd mot förändringar. Om det har Stellan Arvidson i en dikt sagt så här: är endast statyerna gudar som stelnat och deras tillbedjare som fruktar förvandlingens budskap.

Herr talman! Det var en gruvlig salva som Bengt Wiklund avlossade mot moderata samlingspartiet. Vi skall väl ändå ha klart för oss att bakgrunden till vårt agerande i dessa frågor är den ekonomiska verklighet i vilken vilever. Ingen kan vara okunnig om att vii dag måste spara på samhällets utgifter — på alla områden. Då tycker jaginte att man kan göra undantag för det här området. Det är ju alltid så att var och en som är engagerad på ett visst område menar: Spara gärna men inte just här! Jag tycker att Bengt Wiklund i sitt inlägg gör sig till tolk för en sådan inställning. Jag vågar väl inte påstå att jag är lika mycket engagerad i folkbildningsarbetet som Bengt Wiklund, men också jag är ganska mycket engagerad i det, och jag tycker naturligtvis att det är tråkigt att man måste spara på det området. Men jag anser att vi måste finna oss i det och göra det bästa möjliga av situationen. Detta är alltså bakgrunden till att vi gör besparingar även här. Det är ingalunda så att vi gör det i någon sorts illvilja mot de människor som vill utbilda sig den vägen. Bengt Wiklund nämnde två saker i detta sammanhang: den uppsökande verksamheten och timstudiestödet. Vi har sparat på den uppsökande verksamheten. Vad är det studieförbunden håller på med om inte just uppsökande verksamhet? Vi tycker att det rimligen borde kunna gå att något begränsa det anslag som direkt går till den uppsökande verksamhet som görs på arbetsplatserna. Den mycket omfattande propaganda som ju studieförbunden bedriver för sin verksamhet borde rimligen nå ut till den enskilda personen. Till hemmen sänds ju kursmaterial och kursprogram. Man annonserar och sprider information på annat sätt. Det borde inte vara alldeles nödvändigt — i det nuvarande ekonomiska perspektivet — med ytterligare uppsökande verksamhet i så stor omfattning som det är fråga om. Sedan beträffande timstudiestödet. Jag har själv motionerat om en prutning av timstudiestödet. Jag tycker att det är rimligt att detta inte skall överstiga kontantlönen på arbetsplatsen, men så är förhållandet i åtskilliga fall. Det är alltså ekonomiskt förmånligt att studera på arbetstid, att givetvis bli av med den timlön som då gäller men i stället få timstudiestöd, som ofta ligger högre än lönen. Vi som kommer från tekobygden vet att det där förhåller sig på det sättet att det är lönande, om jag får använda det uttrycket, att studera på arbetstid, därför att det stöd som utgår är högre än lönen. Nu påstår jag verkligen inte att timstudiestödet utnyttjas på ett speciellt sätt av tekoanställda. Jag gör bara en jämförelse mellan timstudiestödets nivå och den utgående lönen. Bengt Wiklund har hängt upp sig på att några moderater vågat angripa det socialdemokratiska studiematerialet, och jag vill något beröra den frågan. Jag vågar tro att samtliga partier går ut med ett politiskt inriktat studiematerial, som man arbetar med inom partierna i samarbete med det studieförbund som står varje parti närmast. Så gör vi i moderata samlingspartiet i samarbete med Medborgarskolan, så gör uppenbarligen mittenpartierna i samarbete med Vuxenskolan och så gör socialdemokraterna i samarbete med ABF. För detta utgår statsbidrag, och det finns definitivt ingen anledning att säga någonting om det. Men när man använder detta studiematerial på arbetstid och tar emot timstudiestöd, då tycker faktiskt jag att det finns anledning att reagera. Det står ju i materialet, herr talman, att det är ett rent valmaterial, som skall utbilda valarbetare för socialdemokraterna. Jag tycker att det är fel att de studierna skall få ske på arbetstid mot timstudiestöd.

Herr talman! För det första måste jag konstatera att det rådde helt andra ekonomiska villkor före 1976 än det gör nu. Det måste Bengt Wiklund rimligen vara medveten om. För det andra tackar jag för utnämningen till professor, som jag skulle ha blivit efter 1976. Det kan möjligen bero på att jag efter 1976 har konfronterats med Bengt Wiklund och gått i hans lära — det kan ha gett mig den fina utbildningen. Vidare: Det är inte fråga om att förmena de anställda rätten att få studera. Det gäller inte det, utan det gäller om man mot timstudiestöd skall delta i en undervisning som — enligt föreliggande studieplan — är direkt inriktad på att utbilda socialdemokratiska valarbetare. Det är det jag reagerar emot. Jag har inte förmenat den anställde att studera på arbetstid, men jag anser att i ett kärvt ekonomiskt läge skall vi vara något återhållsammare beträffande nivån på timstudiestödet. Jag generaliserade inte när jag nämnde de tekoanställda. Men jag vågar påstå att det finns tekoanställda med timlöner som ligger under timstudiestödet, även om det också finns tekoanställda med timlöner som ligger över detta stöd. Det är inte rimligt att man skall kunna lämna sitt arbete och avstå från lönen för att sedan studera och få en högre ekonomisk ersättning. Därför tycker jag att timstudiestödet bör begränsas något. Den stora skillnaden mellan den här verksamheten och den som SAF bedriver är att såvitt jag vet tar SAF inte emot statsbidrag för att bedriva sin verksamhet för att slå vakt om sina egna företag. På arbetstid mot timstudiestöd utbildas nu socialdemokratiska valarbetare i avsikt att genomföra socialiseringsfonderna, som syftar till att socialisera det svenska näringslivet. Det tycker jag är fel. Jag tycker däremot inte att det är fel att varje parti för sig har politiska cirklar för sina medlemmar som man får statsbidrag för. Det är rätt och riktigt, och så handlar också vi inom Medborgarskolan. Försök, Bengt Wiklund, att förstå den stora skillnaden i våra sätt att resonera.

Herr talman! De statliga subventionerna till boendet och bostadsbyggandet har fått en dramatisk ökning under senare år. Floran av olika bidrag och fördelaktiga lån är också så omfattande att det i dag är omöjligt för den enskilde att räkna fram den verkliga boendekostnaden, oavsett om vederbörande bor i hyresrätt, bostadsrätt eller egenägt småhus. Den statliga bostadslånegivningen innehåller ett nätverk av regleringsmekanismer. Lånereglerna styr genom sin utformning byggandet. Ett totalt nytänkande är nödvändigt för att inte bostadsbyggandet i framtiden totalt skall säcka ihop. Knut Billing kommer senare i debatten att redogöra för vissa förslag som vi moderater presenterat på detta område i årets partimotion, och då främst införandet av ett nytt lånesystem. Räntesubventioner och bostadsbidrag är dryga utgifter i statsbudgeten. Bostadsbidragen är ett riktat stöd till vissa inkomstsvaga grupper. Även om man kan diskutera storleken av detta stöd, liksom till vilka det i första hand skall utgå, är det vår uppfattning att stödformen är i princip riktig. Moderata samlingspartiet har tidigare lagt fram förslag på hur kontrollen av bostadsbidragen enkelt kan göras genom preliminärutbetalningar och en slutlig avräkning på slutskattesedeln. Liksom tidigare anser vi att bostadsbidrag till hushåll utan barn bör avvecklas. Bidraget, som är inkomstprövat och avtrappas redan vid låg inkomst, har alltmer förlorat betydelse. Det reella värdet har sedan det infördes 1974 mer än halverats och administrationskostnaden är orimligt stor i förhållande till det utbetalda beloppet, som är högst 200 kr. per månad. Genom ett avvecklande av detta bidrag sparar staten 107 milj.kr. Statens stöd till bostadsförsörjningen uppgår nästa budgetår till i det närmaste 17 miljarder kronor. Av detta belopp beräknas preliminärt 7,9 miljarder gå åt till räntesubventioner. Ökningen har under senaste åren varit 1,5-2 miljarder kronor per år. Här är det i motsats till bostadsbidragen fråga om ett generellt bidrag som strös ut lika för alla — fattig som rik — pengar som staten tidigare har tagit in av skattebetalarna. Det är ett lysande exempel på vad vi moderater brukar kalla rundgång av pengar. I den samhällsekonomiska situation som vårt land nu befinner sig i är det helt nödvändigt att göra besparingar på de generella bostadssubventionerna. Här måste man verkligen beklaga att bostadsministern icke förmått lägga något förslag i budgetpropositionen utan bett att få återkomma senare i år. På ett så viktigt område som slukar så stora pengar i budgeten borde riksdagen ha fått regeringens förslag i rätt tid. Enligt moderata samlingspartiets uppfattning skall skatte-, låneoch räntereglerna utformas så att neutralitet uppnås mellan boende i småhus och flerfamiljshus, mellan olika byggherrar och upplåtelseformer. Räntesubventionerna måste på sikt avskaffas till den del de inte är motiverade av skilda skatteregler för olika upplåtelseformer. Detta förutsätter dock reformer på både bostadsoch skattepolitikens område. I avvaktan på en sådan omläggning kan dock redan nu vissa justeringar och besparingar göras. Det statliga bostadsfinansieringssystemet med en garanterad ränta som höjs lika mycket varje år infördes med utgångspunkt i en betydande lägre inflationstakt än den vi haft sedan systemet infördes. Resultatet har blivit att den garanterade räntan har höjts för litet i gamla hus i förhållande till nyare hus. Även gamla hus, som varit billiga att bygga och som därmed har lägre hyror, subventioneras. Med stigande räntenivå ökar subventionerna också för äldre hus. Den statsfinansiella belastningen ökar inte bara för nya hus utan också för gamla. Till en del har dessa effekter kompenserats under senare år genom engångshöjningar. Vi föreslår nu att den garanterade räntan höjs 8 20 årligen i flerbostadshus. För äldre årgångar beräknas en ingående garanterad ränta för 1982. Höjningen med 8 90 görs för varje år av husets livslängd t.o.m. 1982. Höjningen görs med utgångspunkt i en garanterad ränta på 3,4 20 under nybyggnadsåret. Detta innebär exempelvis att den garanterade räntan för ett hus som byggts 1978 höjs från 4,5 96 till 5,0 96 1983. fr.o.m. 1983 höjs den garanterade räntan 8 76 om året såsom för nya hus. Vårt förslag innebär att subventioneringen av flerfamiljshusens kapitalkostnad i nuvarande ränteläge begränsas till de 17 första åren av husens livslängd. En ökning av uppräkningstakten har redan beslutats av riksdagen för småhus. Ändringen kommer att vara fullt genomförd 1983. Med de regler som gäller kommer uppräkningen under de första fem åren att vara i det närmaste identisk med den av oss föreslagna uppräkningen för flerbostadshus. De engångshöjningar som nu genomförs betyder att småhusens kapitalkostnader subventioneras under ca åtta år. En omläggning av systemet får för småhusens del därför anstå till dess att en ny engångshöjning kan bli aktuell. Då tidigare sänkningar av den garanterade räntan motiverats av höga marginalskatter och stora ränteavdrag, finns det nu anledning, inför kommande marginalskattesänkningar, att återgå till en något högre ränta. Den föreslagna omläggningen av systemet för flerfamiljshus beräknas medföra en besparing på ca 2 miljarder kronor för helt budgetår. För budgetåret 1982/83 uppgår dock besparingen till ca 1 miljard kronor. För de boende beräknas omläggningen innebära att hyrorna i genomsnitt för en normal bostad höjs med 150 kr. i månaden. En stor kapitalkostnadsökning i vissa äldre årgångar kommer att jämnas ut med hänsyn till sammansättningen av beståndet i de allmännyttiga bostadsföretagen. Hyreshöjningen kommer att i huvudsak röra äldre hus som generellt sett har lägre hyresnivå. Det nya beståndet berörs endast marginellt. Vårt förslag innebär att likhet i kostnaderna mellan besittningsformerna åter uppnås. De ur samhällsekonomisk synpunkt nödvändiga besparingarna på de generella bostadssubventionerna medför således begränsade kostnadsökningar för hushållen. De inkomstsvaga hushållen kommer att kompenseras genom höjda bostadsbidrag eller flerbarnstillägg. Vi föreslår därför att 350 milj.kr., räknat per år, reserveras för ändamålet. I detta sammanhang måste jag, herr talman, något beröra det uttalande som bostadsminister Birgit Friggebo gjorde i förra veckan i TV 2:s Rapport. Hon sade då följande: ”Moderaterna höjer kostnaderna med upp till 400 kr./mån. för en trerumslägenhet fr.o.m. den 1 juli i år om det förslag som de nu lagt till riksdagen blir verklighet. Det är så moderaterna vill spara 2 miljarder inom bostadssektorn. Hela besparingen åläggs dem som bor i flerfamiljshus med statliga lån. Effekten uppnår man genom kraftiga räntehöjningar på dessa lån. Det är en höjning förutom den som parterna på hyresmarknaden har enats om för 1982. Jag har tidigare haft anledning att varna för moderat bostadspolitik. Det här förslaget är dock värre än vad som hittills varit känt. Den enda rimliga förklaringen till att moderaterna lägger ett så orealistiskt förslag är att de vet att det aldrig kommer att genomföras.” Det var minsann inte mycket i det uttalandet som var riktigt. Det är verkligen anmärkningsvärt att bostadsministern gör dylika uttalanden utan att ens känna till alla förutsättningar för den omläggning av räntebidragssystemet som vi föreslår. Dessa presenterades nämligen i en motion som jag avlämnade dagen efter det att Birgit Friggebo gjorde sitt uttalande i TV. Karin Söder har också blivit lurad av Birgit Friggebos uppgifter och här i kammaren tidigare i dag felaktigt talat om hyreshöjningar på 400 kr. Jag skall bara ge ett exempel på hur totalt galet Birgit Friggebo har räknat. I ett pressmeddelande från bostadsdepartementet påstår hon att bostäder byggda 1982 skall få en hyreshöjning på 200 kr. i månaden, enligt vårt förslag. Sanningen är den att just detta år ger vårt förslag något mera i räntebidrag än vad fallet är f. n. Om det skulle bli någon ändring skulle det i så fall bli en hyressänkning i bostäder byggda 1982. När man går igenom övriga delar av Birgit Friggebos uträkningar finner man samma tendens — siffrorna är fullständigt gripna ur luften. Ser vi till helheten medför vårt förslag ett behov av en hyreshöjning som för en normalbostad i de allra flesta fall ligger mellan 110 och 150 kr. per månad. Uppgiften att hyreshöjningen kommer den 1 juli i år är ren lögn. Vi har klart deklarerat att reformen skall börja gälla från årsskiftet 1982-1983. Den enkla förklaringen till detta är att årets hyresförhandlingar är avslutade, vilket bostadsministern borde känna till. Vårt förslag är rimligt och realistiskt att genomföra och borde kunna hjälpa Birgit Friggebo när hon under de närmaste veckorna sitter och försöker skriva ihop det förslag som hon inte lyckades presentera i budgetpropositionen. Jag skulle vilja ge Birgit Friggebo ett gott råd. Spara tid och ansträngningar! Lägg fram det moderata förslaget i en proposition snarast!

Herr talman! Vi hade här i landet en mycket duktig skådespelare som hette Lars Ekborg. Tyvärr gick han bort i alltför unga år, men han var mycket begåvad såväl när det gällde drama som lättare underhållning. Någon gång på 1960-talet uppträdde han i en monolog där han spelade nyhetsuppläsare i radio. Den monologen handlade om hur eländigt det då var i vårt samhälle och det lät ungefär så här i Lars Ekborgs tappning: ”Elände, elände, elände-Gunnar Sträng-elände. Elände, elände, elände, Erlände — förlåt, Erlander skall det visst vara...” osv. Ja, så kunde det låta i ett nöjesprogram på 1960-talet. På 1960-talet då vi hade full sysselsättning och nästan ingen arbetslöshet, då inflationen var låg och då räntan var låg. Då stora budgetunderskott var okända begrepp, därför att Gunnar Sträng såg till att hålla ordning på rikets affärer. Då statsskulden låg på litet drygt 50 miljarder kronor och den statliga utlandsskulden var nästan obefintlig och då statsskuldräntorna — som nu är den näst största posten — knappast märktes i nationalbudgeten. Man kan, herr talman, skämtsamt fråga sig vilka uttryckssätt Lars Ekborg skulle ha valt om han varit med i dag för att i ett nöjesprogram beskriva tillståndet i nationen och de styresmän som nu förvaltar landets ekonomiska och andra tillgångar. Jag har en känsla av att den svenska humorn saknar uttrycksmedel för hur dagens situation skall beskrivas mot bakgrund av Lars Ekborgs monolog från 1960-talet. Herr talman! Så åter till allvaret. När man nu tar del av regeringens ansträngningar att leva upp till de mål som den har ställt upp för sig och lovat moderaterna att genomföra kan man bara konstatera — vilket flera har gjort i den här debatten — att det är de svaga grupperna i samhället som får betala. Det är de arbetslösa, de sjuka, de handikappade — och de gamla, som med sin idoga flit har byggt upp vårt samhälle — som skall dra det tyngsta lasset av mittenregeringens, för att inte säga moderaternas, s.k. besparingsförslag. Ser vi oss om i vårt samhälle har vi inte svårt att upptäcka stora brister överallt.

Det är klart att vän av ordning då kan fråga sig varför man i all sin dar inte försöker göra någonting åt detta. Varför inte i stället ge dessa människor arbete, när det nu finns möjligheter att skaka fram arbeten — särskilt när man vet att de arbetslösa inget hellre önskar än att få ett jobb! Här har borgerliga regeringar på sistone lagt fram det ena sparpaketet efter det andra, men resultatet har bara blivit att budgetunderskotten ökat med ca 10 miljarder kronor för varje besparingspaket som presenterats. Alla måste väl snart inse att denna ekonomiska politik har havererat. Visst måste vi spara — det säger vi socialdemokrater också — men nu håller vi på att spara oss till döds i vårt land, om besparingarna skall drivas efter de borgerliga modeller som praktiseras. Regeringen har däremot inga svångremmar att erbjuda till kapitalägare, börsspekulanter och aktieägare. Dessa grupper har blivit ett slags frälse som slipper åtstramningar. I stället göder man f. n. den svenska aktiebörsen med bl.a. generösa avdrag för aktievinster, skattefondsoch aktiefondssparande. Detta senare håller på att utveckla sig till en Ebberöds bank för statens räkning. Som vi har påvisat i vår motion om den ekonomiska politiken är de höga kurser som vi nu har på fondbörsen inte föranledda av tron på svensk industri och svenskt näringsliv, utan de beror på de skatteförmåner som är knutna till skatteoch aktiefondssparandet. Det är ju, som tidigare har påpekats i denna debatt, på det sättet att av de ca 3 miljarder kronor som dessa sparformer har dragit till sig sedan de infördes har staten — dvs. skattebetalarna — bjudit på hela 2 miljarder kronor i form av skattesubventioner. Det finns dessutom inget som helst bevis för att det skulle vara fråga om något nysparande i det här sammanhanget, utan det är i stor utsträckning sådana medel som flyttats över från andra tidigare konton, dvs. från redan befintliga sparformer. Det finns nu ca 300 000 sådana skattefondskonton i landet, som till 60 96 är skattesubventionerade. Man har startat en stor annonskampanj i tidningspressen överallt i landet för att försöka öka antalet konton till 500 000— det är en målsättning. Även i den annonskampanjen ligger det skattemedel, som har förts över via lönesparkommittén. Jag tycker inte det finns anledning att i detta skattesubventionerade system lägga ned ytterligare skattepengar på reklam kring detta system. Man kan verkligen fråga sig vad som skulle hända med vårt lands ekonomi och med aktiebörsen, om alla inkomsttagare — ca 4 10 Riksdagens protokoll 1981182:72-74 miljoner — skulle utnyttja dessa förmåner och möjligheten att gå in i detta skattefondssparande. Vad skulle det innebära för samhället, och var skulle vi då hamna? Det är en fråga som jag gärna skulle vilja ställa till landets ekonomioch budgetminister Wirtén. När han i går deltog i debatten, hade han inte ett ord att säga om sin egen budget, som han nyss presenterat för riksdagen. Hans anförande var en allmän jeremiad mot löntagarfonder och ett försvar för skattefondssparandet. Det är ganska märkligt. Det är nog första gången i riksdagens historia som en budgeteller finansminister inte har haft något att säga om sin egen budget i riksdagens allmänpolitiska debatt. Vi kan nu konstatera att de borgerliga regeringarnas sysselsättningspolitik kapitalt har misslyckats. Detta kan man se av de ständigt ökande arbetslöshetssiffrorna och antalet varsel om driftsinskränkningar som nu hopar sig hos länsarbetsnämnderna runt om i landet. Arbetsmarknadsverket har nyligen förklarat att arbetslösheten blir betydligt värre än vad regeringen räknat med i budgetpropositionen. Och det finns all anledning att fästa större avseende vid den ansvariga myndighetens bedömningar än vid de fromma förhoppningar som kommer till uttryck i mittenregeringens budgetproposition. Det är obegripligt att regeringen i detta bekymmersamma läge fortfarande vägrar att använda byggande och investeringar för framtiden som motor i vår ekonomi. I tider med ökad skuldsättning utomlands och stora bekymmer med bytesbalansen gentemot vår omvärld är det viktigt och riktigt att satsa på sådan verksamhet som går att klara utan nämnvärt utlandsberoende. En sådan verksamhet är utan tvivel byggandet. Byggandet kan räknas som den mest importsnåla verksamhet som vi i vårt land kan syssla med. Vi kan skaffa fram kapitalet. Vi har gott om byggarbetskraft, och de flesta råvarorna finns inom landet. Det är i stort sett bara att bestämma sig för att sätta i gång. Under fjolåret byggdes det bara drygt 40 000 lägenheter i vårt land. Och regeringen räknar i budgetpropositionen med att det under innevarande år kommer att byggas ännu färre, kanske bara 35 000 lägenheter. Detta sker samtidigt som byggnadsverksamheten även på andra områden i samhället dras ned kraftigt, t.ex. vägoch brobyggande, industribyggande och övrigt byggande inom offentlig sektor. Får denna negativa utveckling på byggområdet fortsätta, riskerar vi att med tiden bli utlandsberoende även på detta område. Vi skulle inte längre ha kvar en fungerande byggindustri efter det att den kvalificerade arbetskraften hade tvingats över i annan verksamhet och rekryteringen av ny byggarbetskraft upphört. Och den omfattande byggmaterialindustrin i vårt land skulle få stora svårigheter att över huvud taget överleva. En ökad satsning på byggande har betydande spridningseffekter på annan verksamhet i samhället. Det ger jobb inom transportsektorn, metallindustrin, byggmaterialindustrin och möbeltillverkningen. Man brukar räkna med att varje byggnadsarbetare som är i produktion ger jobb åt ytterligare tre I bl.a. Skaraborgs län, det län som jag representerar, har vi en betydande koncentration av industri som är starkt beroende av verksamheten inom byggsektorn. Det alltför låga byggandet i landet har medfört inskränkningar inom möbeltillverkningen, isolermaterialindustrin samt jordoch stenindustrin. Det bör i sammanhanget påpekas att över hälften av de varsei om driftsinskränkningar som nu ligger hos länsarbetsnämnden i Skaraborgs län, vilka f. n. berör 6 760 personer, återfinns i den industri som är beroende av byggnadsverksamheten. Det bör vidare påpekas att närmare 700 byggnadsarbetare redan nu går arbetslösa bara i Skaraborgs län, vilket innebär 22 9o av samtliga byggnadsarbetare. Och detta är siffror som ständigt växer. Jag tror att det bara är Norrbotten som har en högre andel arbetslösa byggnadsarbetare. Med hänsyn till denna dystra utveckling på byggområdet måste statsmakterna och främst regeringen nu ta sitt ansvar och på nytt satsa på byggandet som motor i vår ekonomi. Vi har definitivt inte råd med att göra byggindustrin till en ny krisbransch, vilket vi är på väg att göra med denna utveckling. Att bygga för framtiden är ett mycket bra sätt att börja ta vårt land ur den ekonomiska krisen. Antalet arbetslösa i Skaraborgs län närmar sig nu 6 000, vilket betyder att ca 5 Zo av arbetskraften går utan arbete. Det är en siffra som ligger klart över riksgenomsnittet. Det här är utomordentligt nedslående för vårt län, som tidigare haft en stabil arbetsmarknad. Ungdomsarbetslösheten, herr talman, är den värsta komponenten i detta avseende. Ungdomsarbetslösheten är ett socialt ont, som måste bekämpas med alla tillgängliga medel. Av de 6 000 arbetslösa som jag redovisade för Skaraborgs län är nästan hälften ungdomar under 25 år. Händer det ingenting för deras del snart, i Skaraborgs län och på andra håll i landet, riskerar vi att få en social utslagning av dessa ungdomar som gör att de kanske aldrig någonsin får fotfäste på arbetsmarknaden — inte ens i ett bättre sysselsättningsläge. Därför är det oerhört viktigt att man nu verkligen tar tag i dessa problem och ser till att i första hand våra unga får meningsfulla jobb, om de skall ha någon chans att klara det hårda liv som de kommer att möta.

Herr talman! Det råder i dag i huvudsak balans mellan utbud och efterfrågan på bostäder, trots det förhållandevis låga bostadsbyggandet. Bostadsbrist i mer traditionell mening är ett problem begränsat till ett mindre antal kommuner, framför allt i Stockholmsregionen. Även om det inte nu föreligger bostadsbrist finns det all anledning att upprätthålla en sådan nyproduktion och saneringsverksamhet att en bristsituation inte uppkommer. Det allvarliga är emellertid att dagens bostadspolitik inte möjliggör ett ökat bostadsbyggande, än mindre ett byggande anpassat till människornas önskemål. Produktionskostnaden för ett bostadsbyggande i enlighet med gällande föreskrifter uppgår till ca 5 000 kr. per kvadratmeter. Kostnaden för staten blir genom nuvarande system med generella räntesubventioner mycket hög för varje nyproducerad bostad. Även konsumenten upplever sin direkta boendekostnad som hög. I nuvarande samhällsekonomiska situation är en av förutsättningarna för återställd ekonomisk balans att statens och kommunernas utgifter anpassas till vårt lands reala resurser. Besparingarna på bostadssektorn måste främst gälla generella subventioner som utgår till alla — vare sig de behöver dem eller inte. När de generella bostadssubventionerna trappas ned — och att så sker är ofrånkomligt — måste bostadsproduktionen avregleras och effektiviseras samt anpassas till dagens ekonomiska realiteter, så att de totala bostadskostnaderna därmed kan pressas ned. Om inte detta sker, torde det bli omöjligt att upprätthålla en bostadsproduktion som tillgodoser konsumenternas efterfrågan. Låneregler och föreskrifter måste syfta till att anpassa bostäderna till konsumenternas reella önskemål och köpkraft. Den statliga bostadslångivningen innehåller i dag ett nätverk av regleringsmekanismer. Speciella krav ställs på standard och utformning av bostäderna. Lånereglerna styr genom sin utformning det som byggs. Lånearkitektur är en realitet, påtagligare i vårt land än i de flesta andra länder. Enligt moderata samlingspartiets uppfattning måste de nuvarande räntesubventionerade bostadslånen — med alla deras byråkratiska regleringsmekanismer — ersättas med lån som utgår efter schablonmässiga regler. Vi har därför föreslagit att statligt lån för byggande skall utgå som enhetslån per lägenhet. Räntebidrag kan sedan kopplas till detta lån på samma sätt som i dag. Om lägenheten kostar mer än vad som täcks av enhetslånet får denna kostnad täckas med tilläggslån till marknadsränta. Lånesystemet bör i princip inte innehålla något moment av kostnadskontroll. Den byggande skall ges frihet att anpassa det byggda till konsumenternas önskemål. Den enda begränsningen är att byggnadsobjektens kreditsäkerhet inte riskeras. Detta lånesystem innebär att nuvarande låsningar vad gäller okonventionellt byggande eller utnyttjande av tidigare ej använd teknik elimineras. Vi skulle vidare få den flexibilitet som i dag saknas. Vid snabb kostnadsökning i byggandet skulle inte akuta problem uppstå. Bristande anpassning till kostnadsutvecklingen av lånebeloppen skulle inte, som i dag, medföra att statliga lån uteblir. Finansieringen skulle klaras med tilläggsbelåning till marknadsränta. Herr talman! Det lånesystem som jag här kortfattat redogjort för innebär att styrningen av bostadsbyggandet skulle förändras i grunden. I stort sett hela den hantering som i dag ligger på bostadsstyrelse och länsbostadsnämnder i fråga om prövning av olika byggnadsprojekts kostnader mot olika kostnadsschabloner m.m. skulle kunna upphöra och ersättas av sedvanlig kreditriskprövning. Kammarens ledamöter skulle bli förvånade — ja, de flesta säkert skrämda — om jag här visade upp den mängd blanketter som byggherren för ett högst ordinärt projekt tvingas leverera till länsbostadsnämnd och bostadsstyrelse. Det är beklagligtvis mycket få ledamöter här i kammaren i kväll, så det är inte så många som kan bli förvånade eller skrämda, men jag skall ändå ge ett litet smakprov på vad som kan förekomma i den här blankettfloran. Jag har här en blankett på fyra sidor som är avsedd för beräkning av låneunderlag, dvs. hur mycket man får låna för visst byggnadssätt. Låt mig ge några exempel på uppgifter som den lånesökande i förekommande fall skall inge till myndigheten: Takpannor med inspektionsutrymme ger ett låneunderlag på 225 kr. per m?, Utan inspektionsutrymme är beloppet 205 kr. Om man i stället väljer papp med inspektionsutrymme blir låneunderlaget 205 kr. per m?. Utan inspektionsutrymme blir det 185 kr. Om vi ser på uppgifterna för trappor, hissar och liknande, finner vi att källartrappa med stege eller annan utvändig trappa ger 1 000 kr. per styck. Sedan är det ett tillägg för varje steg med 170 kr.

Jag har här en annan blankett. Den är resultatet av bostadsstyrelsens förenklingsarbete. Här skall nu bl.a. lämnas uppgift om byggherre-, ränte-, kreditivoch konsultkostnader för tomt, grundberedning och grovplanering, finplanering och tomtutrustning samt byggnad. Jag har talat med byggherrar inom allmännyttan som bygger genom totalentreprenad. Det är enligt deras uppfattning helt omöjligt att redovisa de uppgifter som efterfrågas. Företagen fyller därför i blanketterna med fakta och uppgifter som de tror överensstämmer med myndighetens förväntningar. Vad bostadsstyrelsen gör med uppgifterna har jag ingen aning om. Jag befarar det värsta, nämligen att de ligger till grund för någon statistikbevisning av gällande lånereglers förträfflighet. Ett nytt och förenklat lånesystem, som dessutom gör blanketter som dessa obehövliga, kommer — det är jag övertygad om — att hälsas med bifall av alla, utom möjligen bostadsverket. Om den nödvändiga kostnadspressen inom bostadsproduktionen skall blir verklighet, krävs också en revidering av föreskrifter som Svensk Byggnorm . Vi moderater har under flera år kritiserat SBN. Här blandas nämligen föreskrifter med råd och exempel. Alla som sysslar med praktisk bostadspolitik vet att många byggnadsnämnder utnyttjar sin ställning och kräver lösningar i enlighet med byggnormens exempel. En enskild byggnadslovssökande har i allmänhet inte den kunskap som krävs för att argumentera med myndigheten, och för ett byggföretag är det av stort att värde att ha goda relationer med myndigheten, samtidigt som det kan vara billigare att acceptera en dyrare och sämre lösning än att med försening driva igenom sin rätt. Om det nu anses nödvändigt att ge byggare, enskilda och företag, råd eller exempel på lämpliga utföranden, bör dessa inte redovisas i SBN, utan i annan ordning och klart och entydigt ges karaktär av ren information. Enligt vår uppfattning är gällande föreskrifter alltför omfattande och detaljrika. Vid kommande revidering av SBN bör därför befintliga föreskrifter ersättas med enkla tekniska funktionskrav och ett fåtal bindande bestämmelser. Då skulle en stor del av det byggkrångel som den byggnadslovssökande i dag möter elimineras. En tredje åtgärd för att dämpa de höga produktionskostnaderna är att begränsa den ofta mycket höga och dyra kommunala exploateringsstandarden. Stora kostnadssänkningar kan uppnås genom åtgärder rörande den yttre miljön, exempelvis gångvägar, gräsmattor, dagvattenledningar, lekplatser och parkeringsanläggningar. Riksdagen beslöt för några år sedan att möjliggöra s.k. produktionskostnadsbelåning för hyresrättsoch bostadsrättslägenheter. Motivet var att inflyttningshyrorna härigenom skulle sänkas. Systemet har emellertid utöver denna avsedda effekt kommit att innebära en icke alls avsedd konkurrensförsämring för småhus med äganderätt. Månadskostnaden i identiska hus upplåtna med äganderätt resp. bostadsrätt är vid inflyttningstillfället 300 kr. högre i äganderättshuset. Denna effekt har resulterat i att småhusbyggarna, inte minst HSB, till mycket stor del lagt om sin produktion från småhus med äganderätt till småhus med bostadsrätt. Förändringen har enbart dikterats av detta ekonomiska skäl. Konsumenterna vill nu liksom tidigare i första hand ha småhus med äganderätt. I avvaktan på ett nytt lånesystem föreslår vi moderater att produktionskostnadsbelåning skall kunna medges även för småhus med äganderätt. Budgeteffekten av en sådan förändring torde vara ganska försumbar och snarast innebära en sänkning av kostnaderna för räntebidrag. För den bostadssökande innebär förändringen att neutraliteten återupprättas, att vederbörande åter kan välja mellan upplåtelseformerna och att den som vill bo i småhus med äganderätt får sin inflyttningshyra sänkt med 300 kr. i månaden. Det allmänna skall underlätta, inte försvåra, för medborgarna att förvärva ett eget hem. Vi moderater vill därför att de särskilda regler om skattefritt sparande som gäller från hösten 1978 skall ges en vidgad tillämpning. På bosparkonton sparade medel bör kunna lyftas när som helst, alltså även före femårsperiodens utgång, utan att ”premien” återgår till staten, under förutsättning att pengarna används till inköp av bostad för permanenteller fritidsboende. Jag har med tillfredsställelse noterat att en rad socialdemokrater, med Oskar Lindkvist i spetsen, väckt en motion med samma innebörd. I deras motion 1981/82:507 heter det bl. a: ”Skattemässiga stimulansåtgärder skulle vara av betydelse för att främja nysparandet till bostadssektorn. Ett skattepremierat bosparande, som direkt syftar till att underlätta nyinvesteringar i bostadssektorn, framstår som minst lika angeläget som övriga former av statligt premierat sparande såsom vinstsparande, skattesparande och skattefondssparande. Stimulansåtgärderna bör avse ett regelbundet sparande av viss storleksordning för förvärv av egna hem och bostadsrättslägenheter.” Jag instämmer helt. Med den här inställningen på socialdemokratiskt håll är jag övertygad om att ett för alla bosparare attraktivt system snabbt skall kunna införas. Herr talman! Om vi gör förändringar på de områden som jag har nämnt, dvs. inför nya schablonmässiga låneregler, förenklad SBN, begränsad kommunal exploateringsstandard, produktionskostnadsbelåning även för småhus, ett särskilt bosparande inom ramen för skattesparandet, ja, då skapas förutsättningar för att man i ett kärvt samhällsekonomiskt läge skall kunna tillgodose konsumenternas efterfrågan på nya bostäder.

Herr talman! Den här allmänpolitiska debatten har mest kommit att utgöras av enstaka inlägg på en rad olika områden. När det gäller några av de senaste inläggen från socialdemokratiskt håll kan man förmärka, tycker jag, en inkonsekvens. Först klagar man över att vi håller på att spara oss till döds. Sedan klagar man över att ränteutgifterna är den stora utgiftsposten. Dessutom väcker man en rad motioner med ständiga överbud. Det är ingen hemlighet att om alla socialdemokratiska reservationer som framfördes t.ex. under våren 1981 skulle ha gått igenom, så skulle det ha inneburit en budgetförsvagning med ytterligare 1,5 miljarder bara under vårriksdagen. Sanningen är att om socialdemokraterna hade fått igenom alla sina överbud, så hade det inneburit ytterligare försämringar av statsbudgeten. Det innebär alltså att statens finanser skulle ha varit ännu sämre med en socialdemokratisk politik, åtminstone om det varit en sådan politik som den socialdemokraterna nu talar för i opposition. Man tycks också vara helt främmande för den värld som finns utanför Sveriges gränser. Det finns ju länder som har socialdemokratiska regeringar, men jag vet inte om man har något att direkt yvas över i de länderna när det gäller socialdemokraternas sätt att styra. Jag hade tänkt ta upp en fråga som partipolitiskt kanske inte är så kontroversiell. Jag skulle vilja säga litet grand om barns och ungdomars problem i dagens samhälle. Jag tror inte att det finns någon uppgift i samhället som är så viktig som den att försöka skapa en trygg framtid och en god uppväxtmiljö för våra barn och ungdomar. Med en god uppväxtmiljö bör vi kunna stärka barnoch ungdomsidentiteten samt ge barn och ungdomar en god självkänsla och få med dem i den samhällsgemenskap som krävs. Vi bör också kunna engagera dem i ett fortsatt solidariskt och demokratiskt samhällsbyggande. Vi behöver ha goda uppväxtmiljöer. Vi måste se till att det blir en god uppväxt under barnaoch ungdomsåren. Det är inte alltid fråga om hög ekonomisk och materiell standard. Det är inte bara fråga om goda utbildningsmöjligheter och av samhället väl tillrättalagda fritidsaktiviteter. I stället kan det i hög grad vara fråga om ett samhälle, där man kan överblicka och påverka situationen och där man själv får vara med och ta ansvar. Det är ett samhälle som erbjuder även barn, ungdomar och gamla produktiva och meningsfulla uppgifter. Det skall vara ett samhälle, tycker jag, som erbjuder grundtrygghet och valfrihet. Samhället bör kunna erbjuda ungdomar meningsfulla fritidsmiljöer som också stimulerar till egenaktiviteter. Samtidigt skall det vara en motvikt till det kommersiella utbud som finns för barn och ungdomar i dag. Det gäller både kulturutbudet och fritidsutbudet. Det skall vara ett samhälle som kan erbjuda ungdomarna arbete. Och här gäller det självfallet i den situation vi har i dag att jobba vidare och inte vara nöjd när det är fråga om att ge ungdomar sysselsättning. Vi skall ha ett samhälle som inte förslösar den miljö vi har, ett samhälle som efterlämnar en miljö till våra kommande generationer. Vi får inte heller förslösa de resurser som finns i samhället. Det samhälle vi skall ha måste kunna uppfylla de krav som vi ställer. Det bör vara ett mer decentraliserat samhälle med närhet och småskalighet, oavsett om man bor i tätort eller glesbygd. Det är därför litet skrämmande att många barn och ungdomar enligt de undersökningar som gjorts känner en rädsla inför framtiden. Det finns rent av många som inte tror på en framtid. Det gäller särskilt de ungdomar som kommer ut i arbetslöshet. Man är rädd för att inte få ett jobb, man är rädd för krig, man är rädd för kärnvapenutvecklingen ute i världen, och man är rädd för miljöhot och förstörelse. Det gäller också att vi tar ökad hänsyn till invandrarbarnens situation och att vi försöker öka förståelsen bland våra egna barn för andra kulturers barn, som finns här ibland oss. Det är oroande, och det måste också vara en uppfordran till handling, att så många barn och ungdomar känner sig ensamma i dag och upplever sig inte ha någon funktion i samhället. Det är då viktigt att vi tar till vara barns och ungdomars tankar och förslag, försöker kanalisera rädslan och oron, så att det vänds till en önskan att få vara med och påverka. Ungdomarna måste också få vara med och påverka och ges ett ansvar. Här tycker jag att folkrörelserna har en unik chans att nå barn och ungdomar och få med dem i en meningsfull sysselsättning. Jag tycker att folkrörelsefrågorna under de senaste åren tack vare regeringen Fälldin på ett fint sätt lyfts fram i den allmänna debatten och att man gett folkrörelserna den betydelse som de bör ha. Folkrörelserna är viktiga inte minst ur demokratisk synpunkt, eftersom de genom sina arbetsformer fostrar i demokrati och kanaliserar människors uppfattning i många viktiga samhällsfrågor. För samhället är det viktigt att vi har starka barnoch ungdomsorganisationer. Samhällets stöd till dessa ekonomiskt och på annat sätt är viktigt, och det är en god investering i framtiden. Vi lever i en tid och i miljöer som i många avseenden är ganska fientliga mot barnen. Vi måste se till att olika samhällssektorer prioriterar insatser som är ägnade att skapa en tryggare uppväxt för våra barn. Det är föräldrarna som har ansvaret för sina barn. Men samhället måste genom solidariskt och aktivt stöd hjälpa och stötta dagens familjer i deras omsorgsoch fostrarroll. Vi måste var och en som medmänniskor ställa upp och ta ansvar för barnen och inte se det som ”våra barn och andras ungar”. Familjen i dag är mycket liten och mycket mer sårbar än tidigare. Många barn växer upp med endast en vuxen, och det gäller då för samhället att på olika sätt ställa upp. Kontakterna med den äldre generationen är ofta alltför små, och det vore bra om man på olika sätt kunde utveckla detta. Det talas mycket om en bättre livskvalitet, och för centern är det ett viktigt samhällsmål. Hur långt vi än kommer med vår materiella välfärd, förblir samhället fattigt om människor inte känner gemenskap och medansvar. Livskvalitet är också i hög grad att ta direkt ansvar för varandra. Vad jag velat säga med detta inlägg är att det är viktigt att vi kommer ihåg att materiell standard inte alltid är detsamma som en bra miljö för barn och ungdom. Vi kan inte komma ifrån vårt ansvar för den generationen genom att ständigt klaga och skylla på bristande resurser. Vi måste i så fall på olika sätt verka för att t.ex. barnoch ungdomsorganisationer får en stark roll i samhällsbyggandet. Vi måste också verka för att föräldrar, grannar och andra tar ett gemensamt ansvar för bra miljöer. Vi måste verka för att vi skall bry oss om varandra. Sådant behöver inte kosta pengar. Att ta ansvar för varandra är heller ingen fråga av ekonomisk art. Centern har i många år kämpat för kraven på en bättre livsmiljö och en bättre livskvalitet. Centern har försökt gå före och visa vägen i dessa frågor. Det vore bra om nu också andra partier ville hjälpa till och arbeta för det här viktiga området i framtiden.

Herr talman! Jag kan hålla med om att det i det här skedet av debatten blir ganska många olika saker som vi tar upp. Jag kan också hålla med Gunnar Björk i Gävle om att det han sade om vikten av en bra uppväxtmiljö för barn och ungdomar inte var speciellt kontroversiellt. Men när Gunnar Björk börjar sitt anförande med att säga att om alla de socialdemokratiska reservationerna skulle ha gått igenom, så skulle vi ha haft ett långt högre budgetunderskott, och när han säger att det skulle tyda på en överbudspolitik, då vill jag bara fråga om det aldrig har fallit Gunnar Björk in att det kanske beror på att ni också röstade ner våra förslag till besparingar och inkomstförstärkningar. Herr talman! Många frågar sig bekymrat varför det föds så få barn i Sverige. Det är inte alltför långsökt att söka förklaringen i barnfamiljernas ekonomiska situation. Det är också fullt tänkbart att det minskade barnafödandet är en kvinnoprotest mot bristen på jämställdhet i familjeliv och arbetsliv. Sannolikt är det en kombination av bådadera. Barnfamiljerna har drabbats hårt av en orättfärdig fördelningspolitik, och i en hårt ansträngd familjeekonomi tvekar man naturligtvis att skaffa fler barn. Kvinnorna tvekar helt naturligt att skaffa barn när de ser att männen inte ställer upp och delar vården av hem och barn och samhället inte ställer upp med bra barnomsorg. Låt mig först beröra barnfamiljernas ekonomiska villkor. Väldigt många barnfamiljer har svårt att klara sin ekonomi i dag, med den våldsamma inflation och de reallöneminskningar som vi fått uppleva de senaste åren. Att matpriserna dessutom stigit kraftigt på grund av slopade matprissubventioner har självfallet drabbat barnfamiljerna extra hårt, eftersom matkostnaderna är en stor del i en barnfamiljs budget. Till detta kommer kraftiga hyreshöjningar. En av de viktigaste punkterna i socialdemokraternas program för att möta krisen är att bekämpa inflationen. En sådan politik skulle betyda mycket för barnfamiljerna. För många ungdomar som står i begrepp att bilda familj är bostadsbristen ett stort hinder. Till detta kommer, att om de får tag på en bostad, så måste de ha sparat ihop till sin bosättning eller ta dyra avbetalningsköp, eftersom de statliga bosättningslånen är borttagna. Det är knappast något som underlättar familjebildningen. En socialdemokratisk politik som får fart på bostadsbyggandet och återinför bosättningslånen skulle betyda mycket för unga familjer. I begreppet familjepolitik ligger bl.a. politik som utjämnar villkoren mellan barnfamiljer och icke barnfamiljer. Det allmänna barnbidraget är ett exempel på en sådan utjämning, och det vill jag inte ifrågasätta. Men familjepolitiken måste också handla om en utjämning inom gruppen barnfamiljer. Barnfamiljerna är nämligen långt ifrån någon homogen grupp. Det finns stora skillnader mellan olika barnfamiljers levnadsvillkor, främst beroende på inkomst och barnantal. Det säger sig självt att de barnfamiljer som har flera barn och låga inkomster och kanske bara en förvärvsinkomst att leva på också har det svårast att möta matprishöjningar, dyrare kläder, högre hyror osv. I en hårt ansträngd samhällsekonomi — efter de här två dagarnas debatt torde det inte råda någon oenighet om att det är vad vi har nu — så är det ännu mera angeläget att det som vi kan avsätta till familjestöd verkligen fördelas så att det gör mest nytta. Bostadsbidragen är den familjepolitiska stödform som bäst fyller det syftet genom att de tar hänsyn till inkomst och barnantal och dessutom är kopplade till ett verkligt basbehov för barnfamiljerna, nämligen en god bostad. Därför är det allvarligt att de borgerliga regeringarna tillåtit en urholkning och försämring av bostadsbidragen. 200 000 barnfamiljer har dessutom förlorat sina bostadsbidrag under den borgerliga regeringstiden. Det finns mycket i konstruktionen av bostadsbidragen, bl.a. eftersläpningen i tid, som kan diskuteras — och detta är det f. ö. en utredning som tittar på — men jag vill hävda att vi även i fortsättningen som ett viktigt inslag i familjepolitiken bör ha ett stöd som tar hänsyn till barnantal och familjeinkomst. De borgerliga förslagen till stöd till barnfamiljerna har inte varit många trots rundhänta löften i framför allt 1976 års valrörelse. Gemensamt för dem har dock varit att de har varit mer eller mindre generella. Genomförandet av en höjning av barnbidraget från tredje barnet tar visserligen hänsyn till antalet barn men inte till skillnaderna i inkomster. När man gjorde en i och för sig nödvändig och välkommen utbyggnad av föräldraförsäkringen, så frångick man principen om ersättning för inkomstbortfall. I stället infördes en generell dagpenning som är så låg att det blir ett allvarligt avbräck i familjeekonomin om man skall utnyttja den. Allra minst uppmuntrar man några män att ta sitt vårdnadsansvar för 37 kr. om dagen. De olika förslag till vårdnadsbidrag som dyker upp då och då och som var det stora slagnumret i 1976 års valrörelse har vi visserligen inte sett mycket av. Men de är också generella förslag. Inte på något område tar en borgerlig familjepolitik hänsyn till de stora inkomstskillnader som råder inom gruppen barnfamiljer. Tvärtom försämrar man det bidrag som var ett verkligt stöd till de svagaste, nämligen bostadsbidraget. Men det är ju också helt i linje med borgarnas allmänna likgiltighet för en rättvis fördelningspolitik. Det talas mycket om valfrihet i den familjepolitiska debatten. Så fort en moderat eller en centerpartist talar om familjepolitik utlovar han också valfrihet. Med det förstås att kvinnorna skall kunna välja om de skall stanna hemma eller gå ut i förvärvslivet. Det måste väl vara kvinnorna det handlar om. Jag har aldrig hört någon som sagt, från den här talarstolen eller från någon annan talarstol, att männen skall välja barn eller förvärvsarbete. Jag tycker att vi en gång för alla kan slå fast att ingen familjepolitisk reform, inga vårdnadsbidrag, någonsin kommer att kunna bli så pass stora att de kan ersätta vad en ytterligare förvärvsinkomst betyder för en familjeekonomi. Det är inte hederligt av dem som kommer med olika förslag i den riktningen — vare sig det är 10 000 kr. om året, som var centerns förslag, eller 400 kr. i månaden, som moderaterna nu talar om — att framställa det som en reform för valfrihet för kvinnorna. Varför skall någon tvingas välja? Bör vi inte i stället göra det möjligt för både män och kvinnor att ha både barn och förvärvsarbete? Grundstenarna i en socialdemokratisk familjepolitik är därför: Rätten till arbete — även för kvinnor —, fullt utbyggd barnomsorg och på sikt en förkortning av arbetstiden, så att vi kan utjämna de stora skillnaderna mellan mäns och kvinnors villkor för arbete och familjeliv. Kvinnors rätt till arbete är alltså inte bara en fråga om jämställdhet och om ekonomiskt oberoende för kvinnorna. Det är också i hög grad en familjepolitisk fråga. Hur ser den rätten ut i dag? Ja, jag kan instämma i en rubrik som jag såg i Dagens Industri: Kvinnorna krisens stora förlorare. Det grundar jag på följande fakta: 57000 kvinnor öppet arbetslösa anmälda på arbetsförmedlingen, omkring 300 000 kvinnor dolt arbetslösa som enligt arbetskraftsundersökningarna, AKU, säger sig vilja ha arbete men inte anser det mödan värt att söka. Till detta kommer den stora undersysselsättningen i form av påtvingat deltidsarbete. Det är en form av arbetslöshet som nästan uteslutande drabbar kvinnor, men som inte syns i arbetslöshetsstatistiken. Genom AKU vet vi dock att den ökar kraftigt —i den senaste räkningen nära 100 000. Det är fakta och siffror som talar för sig själva. Det ser ganska dystert ut för framtiden också. Stora kvinnoarbetsmarknader hotas nu. Tekoindustrin tycks vara på väg att nästintill utplånas. Datoriseringen hotar att slå ut massor av kvinnor från deras affärsoch kontorsarbete. Var femte arbetslös tillhör nu Kommunalarbetareförbundet — ett alltför tydligt tecken på vad som håller på att hända med den stora kvinnoarbetsmarknaden inom den gemensamma sektorn. Kvinnors rätt till arbete är en ganska nyvunnen rätt. På 1970-talet har 300 000 kvinnor kommit ut i förvärvslivet. Den rätten är nyvunnen och förmodligen också därför ganska sårbar. Det finns en risk, i en alltmer krympande arbetsmarknad med stora ungdomskullar arbetslösa, att den rätten ifrågasätts och att man återfaller i gamla fördomar om försörjarroll och vårdarroll: Det är inte så viktigt att gifta kvinnor får arbete — de har ju fullt upp med att sköta ungarna, och de är ju försörjda ändå. Herr talman! Det är omöjligt att här på rimlig tid gå igenom alla de slutsatser vi borde dra av dessa fakta om utvecklingen för kvinnorna på arbetsmarknaden. Jag vill bara understryka hur viktigt det är att vi inte glömmer bort de vuxna kvinnorna i arbetsmarknadspolitiken. Det är naturligtvis viktigt att vi med all kraft motarbetar den stora ungdomsarbetslösheten, speciellt som kvinnornas svårigheter där är på väg att fortplantas till nästa generation. Det är också viktigt att möta andra gruppers arbetslöshet, t.ex. den dramatiska ökningen av byggnadsarbetarnas arbetslöshet, som Paul Jansson nyss talade om här. Men det får inte betyda att vi bortser från de vuxna kvinnornas behov av utbildningsoch beredskapsinsatser. Vi har i den socialdemokratiska partimotionen om arbetsmarknadspolitiken anvisat sådana åtgärder. Kvinnornas medverkan i produktionen har betytt oerhört mycket för vårt välstånd. När vi nu skall arbeta oss ur krisen måste vi ta till vara också kvinnornas vilja till arbete. En grundläggande förutsättning för att kvinnorna skall kunna vara med och arbeta Sverige ur krisen är att de får tillgång till en bra barnomsorg. Bra barnomsorg är i första hand till för barnens skull. I dagens enoch tvåbarnsfamiljer är det viktigt att barnen får komma tillsammans med andra barn och få stimulans och utveckling. Barnomsorgen är alltså en fråga om kvalitet i barns uppväxtvillkor. Men så länge vi inte kan tillgodose alla barns behov i det här avseendet, och så länge kvinnor tvingas avstå från förvärvsarbete eller utbildning på grund av bristen på barnomsorg, så är det också i hög grad ett kvantitativt problem. Den ambitiösa utbyggnadsplan med 150 000 nya platser fram till 1981 som riksdagen beslutade 1976 efter förslag från socialdemokraterna har havererat. Den släpar efter med 30 26 och har drabbats av minst två års försening, och även om de nu aktuella utbyggnadsplanerna skulle fullföljas — vilket tycks bli alltmer osannolikt i takt med de attacker som borgarna riktar mot kommunernas ekonomi — så visar alla beräkningar på en brist på nästan 130 000 platser 1985. Vi måste få en ny plan för barnomsorgens utbyggnad. En enhällig riksdag har stått bakom utbyggnadsmålet till full behovstäckning — det tycker jag är viktigt att komma ihåg i det krypskytte mot barnomsorgen som alltför ofta bedrivs i den familjepolitiska debatten. Riksdagen krävde också i höstas en sådan plan, men inte ett ord om detta från socialministern i budgetpropositionen. Herr talman! Det hjälper inte med vackra deklarationer eller skenreformer. Ingen arbetsförmedlare eller barnomsorgsassistent kan trösta en kvinna med att ”du får visserligen inte något jobb eller någon barnomsorgsplats, men du får ju ATP när du blir gammal”, för det är dessutom inte sant. Ingen kvinna är tröstad med det allmänna tal om jämställdhet som jag noterade att nästan alla folkpartistiska talare pliktskyldigast tagit med i sina anföranden i går och i dag. Kvinnorna ser ju hur den faktiska verkligheten drabbar dem. Det hjälper inte med lagar om jämställdhet på arbetsmarknaden för kvinnor som aldrig får en chans att komma in på arbetsmarknaden på grund av bristen på arbete eller barnomsorg. Det hjälper inte att förändra attityder till könsrollerna så länge arbetsmarknaden av praktiska skäl och hinder består av övertidsarbetande män och deltidsarbetande kvinnor.

Herr talman! Maj-Lis Lööw berörde litet grand de där överbuden som jag nämnde. Jag hade faktiskt varit så generös att jag redan dragit ifrån inkomstförstärkningarna. Sanningen är ju den att om socialdemokraternas reservation våren 1981 hade gått igenom hade det inneburit en budgetförsvagning på 4 miljarder. Från detta skall man då dra de budgetförstärkningar som man skulle ha fått. De gällde för det första försvarsutgifterna och för det andra skogsvårdsavgifter och en del andra sådana saker och uppgick till 2 miljarder. Nettoförlusten för statskassan hade blivit 1,5 miljarder, trots detta. Socialdemokraterna har ju dessutom visat att detta är inkonsekvent — åtminstone när det gäller den del som skulle täckas av en minskning av försvarsutgifterna. Genom att socialdemokraterna i försvarskommittén numera accepterar en högre nivå på försvarsutgifterna är den delen av besparingen inte möjlig att genomföra. Jag har här bara berört våren 1981, men det visar hur svaga socialdemokraterna är i anden när det gäller att leva upp till de krav de ställer på andra. Jag betraktar detta som ren och skär missnöjespolitik. Sanningen är naturligtvis att landet skulle vara i det närmaste bankrutt om alla socialdemokratiska förslag skulle ha gått igenom. Vi skulle kanske t.o.m. ha lika dålig ekonomi i det här landet som det socialdemokratiskt styrda Danmark har. Vårt förslag att samma belopp skall utgå till alla från föräldraförsäkringen grundar sig på att vi anser att omsorgen om ett barn skall ha ett visst värde. Maj-Lis Lööw menar att en direktörsfru skall ha en mycket hög ersättning för att vårda sitt barn medan en metallarbetarhustru skall ha litet.

Herr talman! För att ta det sista först förstår jag inte riktigt vad Gunnar Björk i Gävle menar när han knyter detta till föräldraförsäkringen. Det är inte i egenskap av direktörsfru eller metallarbetarfru som man får ut sin föräldraförsäkring utan därför att man själv har ett yrke och får en ersättning för det inkomstbortfall som uppstår då man tar föräldraledigt. Det är alltså i dessa sammanhang som inkomstbortfallsprincipen träder i kraft. Jag tycker faktiskt att det är litet övermaga att de borgerliga partierna talar om överbudspolitik — när vi vet hur ni i valrörelsen 1976 bredde ut en heltäckande mysmjuk matta av förslag som vart för sig, från de olika partierna, friade till olika väljargrupper. Moderaterna sade: Det går att sänka skatten om bara viljan finns. Centern lovade vårdnadsbidrag och 400 000 nya jobb. Folkpartiet lovade husläkare och litet annat smått och gott, och det fanns ingen samlad ekonomisk redovisning för hur man skulle få det hela att gå ihop. Det gjorde det heller inte när man skulle försöka uppfylla några av sina löften.
Herr talman! Jag kan ändra detta med direktörsfru till en kvinnlig direktör med 200 000 kr. i inkomst som är barnledig. Låt mig jämföra henne med en kvinnlig metallarbetare. Vad är det för skäl till att den kvinnliga direktören skall ha mycket mer för sin vård av barn än den kvinnliga metallarbetaren? Jag tycker att det är ganska inkonsekvent! När det sedan gäller detta med valfläsk tycker jag att Maj-Lis Lööws parti går ut ganska brai år i det avseendet. Ni lovar värdesäkring av saker och ting, ni går redan nu ut och lovar olika grupper väldigt mycket. Och de socialdemokratiska motionerna till riksdagen i år är rena och skära överbud.
Det är faktiskt så att alla de försäkringssystem vi har, hela det sociala trygghetsnät vi har för att ersätta någon form av inkomstbortfall — vare sig det gäller sjukförsäkring, pensioner eller arbetslöshetskassa — är kopplat till att man skall få ersättning för det inkomstbortfall man har. Jag kan inte förstå logiken i att inte också föräldraförsäkringen skulle ansluta till den principen. På grund av bristen på barnomsorg för spädbarn tvingas de allra flesta barnfamiljer att ta ut hela föräldraförsäkringen i samband med ett barns födelse. Det betyder faktiskt att de sista månaderna, när man bara har 37 kr. om dagen i föräldraförsäkring, får alla ett avsevärt inkomstbortfall. Vare sig de är högeller medelinkomsttagare är det ett svårt avbräck i en tid då man dessutom står mitt uppe i familjebildning.

Herr talman! Det är nästan synd att den här stimulerande debatten mellan Maj-Lis Lööw och Gunnar Björk i Gävle redan är slut. Jag tycker den visade att inom centern debatteras kvinnofrågor inte enbart av kvinnor. Det är många som har påtalat att ämnesuppdelningen i den här debatten är något splittrad. Jag är inte övertygad om att mitt anförande skulle ha passat in även om debatten hade varit mer strukturerad. Det handlar nämligen om livskvalitet och griper alltså över betydligt fler ämnen än enbart en sektor. Dessutom skall jag tala om samförstånd, och det är inte alltför vanligt i de här dagarna och från den här talarstolen. För ett par år sedan bad en tidning sina läsare om förslag till frågor som var viktiga för dem och som skulle riktas till de fem partiledarna. Det kom många förslag, och de var rätt avslöjande. Alla handlade i grunden om en enda sak — behovet av livskvalitet. Jag skall inte ta upp kammarens tid med att redovisa och citera ur svaren, men jag kan avslöja att det egentligen var fem variationer på samma tema: Varsamhet, frihet och solidaritet. Medvetenhet, självtillit och trygghet. Gemenskap, delaktighet och ansvar. Det är några få ord som får plats på en liten papperslapp, men de uttrycker något oerhört stort och viktigt för en samlad samhällssyn. Dessa partiledare var också eniga om att de orden uttryckte livskvalitet. Jag skulle vilja ta fasta på enigheten i den intervjun och ser den som en garanti för att centern får stöd för sitt fortsatta arbete för livskvalitet och för den motion som några av oss har väckt. Jag skall inte ta upp några speciella krav från motionen — vi får ju anledning att återkomma till dem senare — men jag vill ändå peka på vad en av dessa partiledare uttryckte, nämligen att frågan om livskvalitet också handlar om de praktiska, vardagsnära åtgärderna. Ibland framställs nämligen programmet för livskvalitet som något välmenande men litet svärmiskt, något som står i motsats till utveckling och framsteg. Så är det inte alls. Tvärtom. Vi skall använda den kunskap vi har men ge den en extra dimension — känslan. Kravet på livskvalitet är en utmaning mot slentriantänkande, mot centralstyrning, en utmaning mot en onyanserad tillväxtfilosofi i enbart materiell mening. Redan 1962 tog centerpartiet upp de här tankegångarna, och vi har sedan dess aktualiserat dem åtskilliga gånger i riksdagsarbetet. Den här motionen skall ses i det perspektivet — som ett led i ett långsiktigt arbete för att ange vägar till ökad livskvalitet genom konkreta politiska beslut och termer. Hur samhället skall se ut är den fråga vi har ställt oss. Hur skall man garantera att de mångas synpunkter kommer fram? Hur skall känslan av anonymitet, av att vara outnyttjad som medmänniska kunna brytas? Hur skall vi ge utrymme i tid och också ork för egen insats? Livskvalitet är inte en trollformel som riksdagsledamöter kan lösa problem med. Det är inte heller en form som alla skall stöpas i eller ett mönster för stel lagstiftning. Man kan inte lagstifta om gemenskap, och man kan inte heller lagstifta om medmänsklighet. Men vi kan lagstifta om möjligheter. Det är lagstiftarens skyldighet att ta den utmaning som det innebär att ge utrymme för det egna engagemanget, att kasta loss från de centrala besluten i detaljfrågor och att släppa loss framför allt experimentlustan — man kan utnyttja den stora resurs som människan själv utgör. I dag finns det mängder av skakande fakta om svenskarnas livskvalitet. I runda tal har två miljoner människor i alla åldrar psykiska problem som yttrar sig i oro, sömnsvårigheter, isolering och nedstämdhet. Det är ingenting som bara drabbar ”de andra”. Det drabbar våra barn, våra föräldrar, våra grannar, våra arbetskamrater — och oss själva. Men vår valhänthet i dessa frågor är också stor. Symtomen jäktar vi för att hinna göra något åt, men det är grunden till problemen som måste rensas bort — annars hinner vi aldrig i kapp —- det är den nakna sanningen. Vi behöver en helhetssyn. Behovet av helhetssyn på samhällsutvecklingen är också väldokumenterat. Stressforskaren Lennart Levi har pekat på att problemen i vårt komplicerade samhälle inte längre följer departementsgränserna som man är van vid att kunna se dem. Hälsovård till exempel är inte bara en medicinsk fråga. Hälsovård kan vara kortare resor mellan arbete och bostad, en meningsfull tillvaro också efter pensioneringen eller att orka umgås med familj och vänner. Familjepolitik i sin tur är beroende av regler om arbetslivets villkor, ekonomi och bostadsplanering. Exemplen är många. Visst har mycket gjorts. Kortare arbetstid för småbarnsföräldrar är nu en laglig rättighet. Möjligheterna att påverka den nära omgivningen ökar genom lokala organ och försök med närdemokrati. Stora satsningar på missbruksfrågor när det gäller alkohol och narkotika har gjorts och planeras. Föräldrautbildning ger ökat självförtroende i den nya livssituation som föräldraskap innebär. Lagstiftningen om vår arbetsmiljö är avancerad och ger större trygghet i arbetet än i många andra länder. Visst har mycket gjorts. Detta är frågor som centerpartiet sedan länge har drivit på och som också vi nu kan se har gett resultat. Det är en god grund att bygga vidare på, men många av de frågor som pockar på en lösning tar tid att lösa. Jag behöver bara nämna de anonyma miljöer som utvecklats under de senaste årtiondena: de stora bostadsområdena, planeringen som ger långa avstånd mellan arbetsplats och bostad, och stadens motsats glesbygden, där problemen varit vikande befolkningssiffror och minskande underlag för service för dem som bott kvar. Denna obalans har nu genom medveten politik börjat rättas till, men stadsförnyelse och landsbygdsplanering är två instrument som kräver tid för att få genomslagskraft. Lokalsamhällets stora möjlighet till kontakt och medverkan får inte skymmas av vare sig höghus eller granskog. Förnyelse i befintlig bebyggelse ger ju ofta de bästa förutsättningarna. Här finns förankring bakåt, här finns traditioner som kan vidareutvecklas. Det gäller att ta till vara dessa möjligheter och göra det tillsammans med de människor som är berörda. Många av de tecken på dålig livskvalitet som vi ser i dag har sina rötter långt tillbaka, till reformer som säkert har genomförts i mycket gott syfte men som senare har visat sig ge effekter som inte var avsedda. Vi behöver ha möjligheter till uppföljning och till kontroll. Vi behöver en social rapportering. Vi har redan världens förmodligen förnämsta samhällsstatistik. Men den är inriktad på specifika områden — på arbetsmiljö, på lägenhetsytor, på ekonomiska förhållanden, på familjestruktur osv. Vi behöver inte skapa några nya faktabanker och nya institut utan endast sammanställa de fakta vi har till en utvärdering med rubriken Livskvalitet. Vi behöver en kontinuerlig ”färdbeskrivning” av vårt samhälle, där effekterna av olika samhällsåtgärder kan avläsas, så att oroande trender upptäcks i tid och man hinner förebygga och bota parallellt. Jag vill instämma i det Gunnar Björk sade: Det här gäller inte minst barns och ungdomars situation, som det verkligen är angeläget att vi debatterar och gör insatser för. Men til syvende og sidst handlar all planering för livskvalitet om normer och attityder, om livsinställning, om framtidssyn och framför allt om framtidstro och tilltro till den enskilda människans egen förmåga om hon eller han ges möjligheter att utveckla den. I centerns ideologiska grundsatser ingår viljan att skapa ett samhälle där alla behövs, ett samhälle i känslomässig trygghet och gemenskap, med personligt engagemang och personligt ansvarstagande som viktiga komplement till den ekonomiska tryggheten via skattsedeln. Det är alltid frestande att utgå ifrån att alla människor har ungefär samma önskningar och behov. Ett sådant antagande underlättar onekligen centrala beslut. Men samhället består tack och lov inte av identiskt lika människor med identiskt lika förmåga, tankar och behov. I det decentraliserade samhälle som centern förespråkar finns respekt för alla människors lika rätt och värde, med stor flexibilitet i planeringen med hänsyn till individen. I en debatt som den här, där ekonomiska fakta dominerar, även om ämnesområdena är skiftande, verkar det viktigare i år än någonsin att lyfta fram livskvalitetsfrågorna. Det är nämligen inte så lätt för dem som lyssnar att se igenom alla argumenten. Det är lättare att tro på de många olycksbådande profetior som har förts fram från den här talarstolen. Och visst är det sant att det ekonomiska utrymmet är begränsat och att vi alla måste delta i den sanering av ekonomin som regeringen leder och leder med kraft. Det vore onekligen mer konstruktivt om alla partier ville erkänna det och inte ägna sig åt svartmålning. Den ekonomiska situationen får inte och behöver inte leda till att reformeringen av samhället upphör, och det menar jag att alla borde ta som utgångspunkt för ett resonemang. Tvärtom är behovet av förändringar större nu än tidigare, men lösningarna måste vara annorlunda än under t.ex. 1960-talets tillväxtår. Vi måste hushålla med våra resurser, såväl de ekonomiska resurserna och naturens resurser som de mänskliga. Vi måste hushålla för att skapa livskvalitet. Först då, herr talman, lär vi oss att också sätta in det synsättet i ett större sammanhang, i ett globalt perspektiv. Om vi handlar med fantasi, med medkänsla och med engagemang, kanske vi också kan ge avkall på kraven på en ständigt höjd materiell levnadsstandard, krav som hos de flesta av oss inte kan kännas mest motiverade, när man tänker på den nöd som råder på stora delar av vår jord. En ekonomisk trygghet är oerhört väsentlig för varje människa, men prylarna är inte det viktigaste utan det är vad vi gör av våra liv och vad vi gör för varandra.